Herr talman! När jag talade om att konsumenterna utnyttjade andra och för dem dyrare former av krediter, tänkte jag bl.a. på de olika former av privatleasing som Lars De Geer har omnämnt och som, enligt min uppfattning, är någonting som man inte bör förespråka, utan snarare se till att undvika i största möjliga utsträckning. Leasing är en form som är lämplig för företag, inte för privatpersoner. Jag tycker att privatpersoner i stället skall ha möjlighet att göra ett avbetalningsköp. Avbetalningsköp har, i jämförelse med andra former av krediter, fördelen att vara avpassat till varans värde och även något så när till varans brukningslängd. Därför är det en positiv form. Vad gäller överföring av olika krediter till banker och liknande, skrev man i finansbolagens yttrande till oss: Om bankernas utlåning till privatpersoner medräknas, blir följden i stället att endast 34 20 av kreditinstitutens samlade utlåning till privatpersoner avser avbetalningsköp och kontokrediter. Det är alltså en försvinnande liten del av alla de skulder som hushållen har. Jag tycker därför att man, då dessa skulder utgör en sådan liten del, borde kunna låta denna kreditlagstiftning försvinna. Den stör marknadsbilden mer än den hjälper. Det tror jag att även Roland Sundgren håller med om.
Herr talman! Det är möjligt att kreditlagstiftningen stör marknadsbilden. Det gör ofta regleringar. Men man får alltid väga mellan det som är mest och minst ont. Den totala friheten kan leda till ett ganska omänskligt samhälle. Genom de kontakter vi har med människor ute på arbetsplatserna, med människor i de fackliga organisationerna, upplever vi att detta har varit ett viktigt stöd för många. De skulle annars lätt hamna i en skuldfälla. Även om kontokorten utgör en mycket liten del av krediterna, är det en revolverande kredit, som man genom köp ständigt kan förnya. Det är just där det kan vara viktigt att få varningssignalerna ganska snabbt. Det får man ordentligt med en 60-procentsdel som skall betalas in månaden efter. Det finns alltså en del fördelar. Regeringen följer utvecklingen. Lagen innebär ett smidigt sätt att kunna ingripa på när behov finns. Därför tycker vi att regeringen skall ha den möjligheten de närmaste tre åren också.
Herr talman! Helt kort vill jag vända mig till Roland Sundgren, som håller med om att den nuvarande lagstiftningen stör marknadsbilden. Därför tycker jag att det är märkligt att Roland Sundgren inte drar de rätta slutsatserna av det. Sedan säger han också att regleringen har varit till hjälp för somliga. Jag tror knappast det, Roland Sundgren. Jag tror snarare att den stjälpt i stället. Många konsumenter har tvingats till andra former av krediter, som har varit mindre lämpliga för dem, vilket både Lars De Geer och jag har visat i våra tidigare inlägg.
Herr talman! Jag menar att alla regleringar stör marknadsbilden. Det är ganska självklart att det blir så. Men marknaden har en väldig förmåga att hitta på andra lösningar, och det blir lätt lösningar som är sämre för konsumenterna. Så har det blivit i det här fallet. Men vi har den uppfattningen, genom kontakter med konsumentvägledare och fackliga konsumentombud, att detta har varit viktigt för de konsumenter som har svårt att klara av sina ekonomiska åtaganden. Jag tycker att regleringen får störa marknadsbilden hur mycket som helst, om man på det sättet kan bidra till att stödja människor och kanske även hjälpa till att klara upp deras ekonomiska situation.

Herr talman! Vem skall bära de ekonomiska konsekvenserna av att det allmänna begår fel eller handlar oriktigt och därigenom tillfogar en enskild medborgare skada? Bör skadan bäras av den som oförskyllt drabbas eller bör de ekonomiska konsekvenserna solidariskt spridas ut på oss alla? De frågorna borde angå alla och envar. I dag är rättsläget närmast det, att staten undgår att behöva göra rätt för sig. Det är endast vid förhållandevis grova övertramp som den enskilde kan få gottgörelse för liden skada, något som följer av den s.k. standardregeln i 3 kap. 3 § skadeståndslagen, vilken regel i sin tur utgör ett tillägg till den helt grundläggande culparegeln. Är den skadelidande i sådant fall näringsidkare är det rent av skäligt att inte utge full ersättning, vilket följer av skälighetsregeln i 3 kap. 5§ samma lag. Den nästan otillständigt begränsade ersättningsrätt som sålunda föreligger är — vilket är av betydelse här — knuten till det förhållandet att staten utövar makt och myndighet. Skadan skall sålunda med lagens ord ha vållats vid myndighetsutövning. Skulle det oriktiga handlandet falla utanför det snäva begreppet myndighetsutövning — och det gör en stor del av den offentliga verksamheten — står det allmänna inget som helst ansvar. Den enskilde medborgaren får med andra ord stå sitt eget kast, om han litar på och inrättar sig efter en uppgift om t.ex. innehållet i gällande rätt som lämnats honom av någon myndighet och som befinns vara felaktig. Besked lämnas på mottagarens risk, det är den obehagliga sanningen. Det allmänna kan slutligen uppträda — förutom i sina hittills beskrivna roller — som vanlig näringsidkare. Härmed åsyftas den statliga affärsverksamheten i form av monopolföretagen televerket, järnvägen och posten. Även inom detta rättsområde övervältrar staten så gott det går det ekonomiska ansvaret på den som lidit skada. Dagens ordning är orättfärdig. Kollektivet, allmänintresset, får inte gynnas på den enskildes bekostnad. Socialdemokraterna har hittills, ej oväntat, försvarat nuvarande ordning. Herr talman!

Resultatet redovisades i betänkandet Ds 1989:12. Förslaget innebar till en början att begränsningsreglerna i 3 kap. 3-5 §§ skadeståndslagen skulle upphävas. Det gällde alltså standardregeln, passivitetsregeln och skälighetsregeln. Det centrala i förslaget tog dock sikte på begreppet ”vid myndighetsutövning” eller sålunda på lagens tillämpningsområde. I de överväganden som gjordes här var det s.k. Trifoliumfallet av särskilt intresse — Nytt juridiskt arkiv 1987 s. 535. Ett klart oriktigt och missvisande pressmeddelande av konsumentverket om bilvaxer hade orsakat betydande skada för företaget Trifolium AB som tillverkade ett sådant slag av lackskyddsmedel. Högsta domstolen ansåg, med röstsiffrorna 3 mot 2, att pressmeddelandet inte hade så nära samband med verkets maktbefogenheter att de felaktiga påståendena var gjorda ”vid myndighetsutövning”. I detta avseende innebar förslaget att ordet ”vid” framför begreppet myndighetsutövning skulle utbytas mot ”i samband med”. Bytet av preposition hade till syfte att vidga lagens tillämpningsområde. Trifoliumfallet skulle därmed ha rymts därunder. Vid den presentation av justitierådet Bengtssons betänkande som justitieministern gjorde i kammaren — det var den 23 mars 1989 — beskrev hon förslaget i denna del på följande sätt: ”I promemorian föreslås också en annan viktig ändring. För närvarande gäller ansvaret för fel eller försummelser vid myndighetsutövning bara sådana fel eller försummelser som företrädare för myndigheter begår när de utför uppgifter som står i ett nära sammanhang med myndighetsutövning. Är felet eller försummelsen hänförlig till någon åtgärd som inte står i nära sammanhang med myndighetsutövning omfattas felet eller försummelsen inte av ansvaret. Nu föreslås en utvidgning av ansvaret så att det skall omfatta alla fel eller försummelser som har samband med myndighetsutövning. Härigenom ökas möjligheterna för den skadelidande att få ersättning för skadan. Ändringen innebär bl.a. att även sådan service som mera allmän rådgivning och upplysningsverksamhet som ligger inom ramen för myndighetens uppgifter i regel kommer att omfattas av skadeståndsansvaret.” Herr talman! I propositionen — som är dagtecknad den 19 oktober 1989 — framläggs emellertid inte förslaget om utvidgning av tillämpningsområdet, alltså ”i samband med” i stället för ”vid”. Med hänsyn till den vikt som regeringen själv sålunda fäst vid denna reform ligger det nära till hands att beskriva propositionen som ”att det bidde en tumme”. Som skäl mot att förbättra den enskildes rättsskydd på sätt betänkandet förordade åberopas i propositionen bl.a. det från några remissorgans sida framförda argumentet att ett vidgat skadeståndsansvar skulle hämma uppfyllandet av den serviceskyldighet som förvaltningslagen ålägger de offentliganställda och därmed leda till att myndigheterna avstår från att ge anvisningar i olika avseenden eller i vart fall blir mer försiktiga. Innebörden måse vara att det är vanskligt att ge besked, råd och upplysningar, om det är myndigheten och inte längre den enskilde som ekonomiskt måste svara för dessas riktighet! Ståndpunkten är egentligen fantastisk. Självfallet tillstyrks den förbättring av den enskildes rättsskydd som propositionen innebär. Som framgått är propositionen emellertid uppenbart otillräcklig. För det första tar betänkandet och därmed ej heller propositionen inte ställning till själva kärnfrågan, nämligen huruvida ansvarsgrunden fortfarande skall vara culpa — alltså slarv eller slapphet — eller huruvida det är möjligt att slopa culpabegränsningen helt och hållet. Skadan känns ju lika smärtsam hos den skadelidande, oavsett om den skadegörande handlingen kan tillskrivas vårdslöshet hos någon funktionär eller ej. På bedömningen inverkar ytterst inställningen till den inledningsvis ställda frågan, nämligen huruvida en enskild tillfogad skada bör bäras av den som oförskyllt drabbats eller om de ekonomiska konsekvenserna solidariskt bör spridas ut på oss alla. För det andra är frågan om annan offentlig verksamhet än myndighetsutövning skall undantagas från lagen eller ej. Det i betänkandet lanserade uttrycket ”i samband med” berör i någon mån denna fråga. Även en sådan begränsning, som ju bibehåller kriteriet ”myndighetsutövning” utgör emellertid en alldeles för snäv ram för ansvarigheten. Det finns nämligen offentlig verksamhet som inte har karaktär av myndighetsutövning men som likväl har stor och ekonomiskt kännbar betydelse för allmäheten, t.ex. inom sjukvårdens, utbildningens och kommunikationsväsendets områden. Det kan ha sitt intresse att erinra om att grundlagsregeln i 1 kap. 9§ regeringsformen uttalar att den fundamentala likhetsoch objektivitetsregeln gäller i lika mån för alla som fullgör uppgifter inom rättskipning och offentlig förvaltning. På denna punkt sägs i betänkandet på s. 30 att slopande av begränsningen ”vid myndighetsutövning” måste betraktas som ett alltför vittgående steg, i vart fall i detta sammanhang. Frågan är likväl alltför viktig för en skadelidande enskild för att avfärdas på sätt som skett. Ansvarsområdet skall utvidgas — spörsmålet är hur mycket. För det tredje saknas anledning att låta den statliga affärsverksamheten — genom bibehållandet av dess med monopolställningen förenade privilegier — bedrivas under gynnsammare former än som gäller för jämförbara näringsidkare. Propositionen vidlådes sålunda av väsentliga brister i vad avser den enskildes rättsskydd gentemot det allmänna. Att propositionen är otillräcklig har vi borgerliga ledamöter av lagutskottet till sist fått även socialdemokraterna att inse. Utskottet har sålunda enats om att av regeringen beställa en parlamentarisk kommitté i syfte att förbättra den enskildes ställning. Helt nyligen har direktiven för utredningen publicerats; de är dagtecknade den 2 november. Av dessa framgår — ej överraskande — att utredningen är förbjuden att göra en förutsättningslös analys av den rättsliga relationen mellan den enskilde och det allmänna. Huvuduppgiften är — och nu återger jag ur direktiven — begränsad till skador som uppkommer för enskilda i samband med myndighetsutövning. För oss borgerliga är det däremot naturligt att utredningen skall vara förutsättningslös i egentlig mening och alltså inte ha bundna direktiv. Utredningen bör således ha befogenhet att ta ställning till och därmed bota de brister som vidlåder propositionen. I reservation 2 påtalar vi detta. Utredningsresultatet kommer inte att föreligga förrän tidigast om tre år. Den enskilde bör emellertid inte behöva vänta så länge för att få del av antagna förbättringar. Denna tanke ligger bakom reservation 1 som min kollega Bengt Harding Olson kommer att utveckla närmare i sitt anförande. Herr talman! Med hänvisning även till vad Martin Olsson kommer att anföra i vårt överläggningsämne yrkar jag bifall till de båda reservationerna i ärendet, bakom vilka också miljöpartiet står.

Herr talman! Dagens debatt utgör ett nytt kapitel i följetongen om myndigheternas skadeståndsansvar vid felaktig myndighetsutövning. Bakgrunden är följande. Gällande skadeståndslag stadgar ansvar för myndighetsfel i vissa fall, men med många begränsningsregler som kraftigt urholkar den enskildes rätt till skadestånd. Kortfattat uttryckt: gällande skadeståndsrätt är helt otillfredsställande. Massiv kritik har från alla håll under lång tid och allt häftigare riktats mot förhållandena. Under hela denna tid har det förelegat envist motstånd från socialdemo kraternas sida. Vänsterpartiet kommunisterna kom i den situationen i en vågmästarställning. Från att ha stått på den socialdemokratiska sidan ändrade kommunisterna, genom en motion i januari 1989, ståndpunkt i frågan. Därigenom ändrades majoritetsförhållandena i lagutskottet och i riksdagen. I det läget kovände socialdemokraterna. Riksdagen beslöt att en parlamentarisk utredning skulle tillsättas med uppgift att föreslå förbättringar av gällande skadeståndssystem. Ingen i den här kammaren röstade emot. Utredningen skall nu påbörja sitt arbete. Direktiven fastställdes den 2 november 1989. De direktiven kunde med fördel ha formulerats annorlunda, framför allt kunde de ha innehållit en starkare betoning av att utredningen skulle ske förutsättningslöst för att ligga helt i linje med det enhälliga utskottsbetänkandet. För övrigt borde utredningen även ha omfattat ansvar vid affärsmässig verksamhet. De här delarna hade i och för sig varit värda en mässa här i kammaren, men jag hänvisar i denna del till vad Allan Ekström har sagt tidigare och till vad Martin Olsson kommer att säga senare. Herr talman! För att sedan övergå till den aktuella propositionen, så är situationen följande. Den nämnda beslutade utredningen skall göra en översyn av regelsystemet. Förhoppningsvis skall vi få en ny lag. Tidigast kan vi räkna med att denna lag kan träda i kraft den 1 januari 1994, alltså om gott och väl fyra år. Konsekvensen av detta är uppenbar: det är nödvändigt med en delreform. Regeringens proposition innebär också just detta, även om regeringen i grund och botten hade hoppats att den proposition man nu lägger fram skulle ha blivit slutresultatet. Regeringens förslag är uppenbarligen helt otillräckligt, även som delreform. Det följer inte ens justitierådet Bertil Bengtssons utredning på en viktig punkt, nämligen beträffande frågan om myndighetsverksamheten. I denna del tycker jag att Allan Ekström har gjort en föredömlig analys, och jag kan bara hänvisa till den. För egen del vill jag tillägga att den här delreformen inte ens fyller den självklara funktion som den borde ha, nämligen att undvika skadeståndsrättsliga justitiemord. Med detta menar jag framför allt sådana av modell bilhandlaren Halvar Alvgard från Vimmerby. Visserligen är det så att propositionen slopar vissa begränsningsregler, nämligen den s.k. standardregeln, företagsregeln och passivitetsregeln — men detta får ringa effekt, av framför allt två skäl.

Dessutom bibehålls, såväl i proposition som i bakomliggande utredning, den avgörande begränsningsregeln, nämligen den s.k. culpa-regeln. Den betyder på svenska att en medborgare som oförskyllt — jag understryker och betonar ordet oförskyllt — drabbats av skada genom konstaterat felaktig myndighetsutövning inte får något skadestånd, om inte tjänstemannen varit vårdslös. Resultatet blir detsamma, även i den situationen att den enskilde skadelidande medborgaren inte själv har gjort minsta fel. Inte heller då utgår något som helst skadestånd. Slutsatsen av en sådan delreform är självklar och borde vara uppenbar för alla: förslaget utgör närmast en skenreform. Nya myndighetsoffer kommer att drabbas, myndighetsoffer som i de här avseendena är väl jämförbara med ett begrepp som vi känner oss litet mer vana vid, nämligen brottsoffer. Den svenska staten kommer inte ens i fortsättningen att vara förskonad från skadeståndsrättsliga skandaler, som vi borde betacka oss för. Herr talman! En bättre lösning av de här problemen finns inom räckhåll. Det gäller att införa en skadeståndsrättslig ”säkerhetsventil”, efter en modell som står att återfinna i brottsskadelagen. Resultatet blir då följande. Skadestånd kan utgå till myndighetsoffer utöver enligt huvudregeln även enligt en specialregel, nämligen om den skadelidandes ersättningsbehov med hänsyn till dennes ekonomiska villkor och övriga omständigheter är särskilt angeläget. Det riksbekanta typexemplet är, som jag redan har nämnt, bilhandlaren Halvar Alvgard. Det var företagaren som förlorade hela sitt företag på grund av felaktig myndighetsutövning och som fick 0 kr. i skadeståndsersättning. Med den här föreslagna säkerhetsventilen skulle vi i framtiden undvika att få sådana myndighetsoffer och vi skulle förhoppningsvis också slippa att i ytterligare fall hamna inför Europadomstolen. Lagutskottets inställning är följande. Säkerhetsventilen, som jag nu har talat om, stödjes av folkpartiet, moderaterna, centerpartiet och miljöpartiet. Socialdemokraterna motsätter sig — förstås — denna ventil, men tyvärr även vpk. Herr talman! Vpk har en nyckelroll i det här avseendet. Dess inställning är svårförståelig. Jag vill understryka att det verkligen är vpk:s förtjänst att utredningen kom till stånd för att förbättra den rättsliga ställningen för myndighetsoffer. Och nu struntar man i övergångsproblemen, alltså alla nya myndighetsoffer under 1990, 1991, 1992 och 1993 — ända tills vi får en ny lag och en bättre sådan. Detta är ett klart ologiskt ställningstagande. Ytterst handlar det om myndigheternas maktutövning mot de enskilda medborgarna, formulerat ungefär som storebror mot lillebror. Flera riksdagsledamöter inom vpk har ofta och envist här i denna kammare kämpat för de utsatta. Jag kan nämna Bo Hammar, Margö Ingvardsson och Berith Eriksson bland flera andra. I fortsättningen kanske hela partiet är berett att göra detta. Vi har ju kunnat avlyssna senare tiders nya signaler om att partiet är på väg mot en ny politisk inriktning. Det bästa sättet att bevisa att det här inte bara är en läpparnas bekännelse, utan en sinnesförändring är att bifalla myndighetsventilen, inte för min eller för något annat partis skull utan för myndighetsoffrens skull. Ändå gör man alldeles tvärtom. Jag kan bara finna en enda förklaring till det. Det är ett olycksfall i arbetet som lätt kan hända oss alla, men som faktiskt också går lätt att rätta till. Jag vädjar direkt och rakt ut till vpk: Fullfölj partiets linje från det att ni sade ja till en utredning om ett bättre system på skade ståndssidan! Värna om myndighetsoffren! Lämna dem inte i sticket i avvaktan på bättre tider som kan komma tidigast 1994! Tänk noga igenom saken! Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation 1, som stöds av folkpartiet, moderaterna, centerpartiet och miljöpartiet samt förhoppningsvis här i kammaren även av vpk.

Herr talman! För oss i centerpartiet är det självklart att den som drabbas av förluster och skador skall ha rätt till skälig ersättning. Det skall gälla i lika hög grad om samhället orsakat skadan som om privat näringsverksamhet är skadeståndsskyldig. Tyvärr är det i många fall svårare att få ersättning när samhället har orsakat skadan. Vi ser det som en mycket viktig del av konsumentpolitiken och rättstryggheten att begränsningarna i möjligheterna att få ersättning från samhället jämfört med möjligheterna att få det från annan verksamhet avvecklas. I syfte att uppnå detta har vi under en följd av år motionerat om en utredning av dels skadeståndsansvaret för det allmänna i myndighetsutövning, dels statens skadeståndsansvar i affärsmässig verksamhet. Vad gäller det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning kan vi tyvärr konstatera att det har blivit allt vanligare att enskilda själva fått bära en stor del av de förluster eller skador som de åsamkats på grund av felaktig myndighetsutövning. Dess bättre har de återkommande motionerna från de tre borgerliga partierna lett till att regeringen i vintras lät göra en viss översyn av reglerna. Detta initiativ från regeringen togs trots att socialdemokraterna och vpk i riksdagen fram t.o.m. förra hösten hade avstyrkt våra motionskrav. Den proposition som vi nu behandlar är ett resultat av den gjorda översynen. Jag skall inte kommentera propositionen, eftersom tidigare talare redan har gjort det. De båda föregående talarna, Allan Ekström och Bengt Harding Olson, har i sina anföranden redovisat hur vi i den samlade oppositionen med undantag av vpk dels tillstyrker propositionens begränsade reformförslag, dels begär att direktiven skall vidgas för den parlamentariska utredning som håller på att tillsättas för att se över det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning. Vi vill att det skall ses över i ett vidare perspektiv än vad förslagen i propositionen innebär. Jag skall därför inte ta upp den delen av våra reservationer till debatt, utan begränsa mig till att tala om statens skadeståndsskyldighet i affärsmässig verksamhet. För statens affärsmässiga verksamhet finns olika regler som begränsar skadeståndsskyldigheten, s.k. friskrivningsklausuler. Den affärsverksamhet som avses är främst den som bedrivs av postverket, televerket och SJ. De förluster och skador som människor kan drabbas av är många. I motioner har, exempelvis vad gäller posten, nämnts de förluster som människor kan drabbas av på grund av försenade, förstörda eller förkomna postförsändelser. Vad gäller televerket har som exempel nämnts hur den rörelseidkare som har fallit bort ur katalogen drabbas. I fråga om SJ, som skall transportera oss med tåg, vet vi att det genom förseningar och inställda tåg kan uppstå problem för många enskilda. Vi anser — och det har vi sagt i flera år — att det är klart otillfredsställande att det för staten som avtalspart skall finnas undantag från rättsgrundsatser som eljest gäller i vårt samhälle. Vi hävdar principen om allas likhet inför lagen. Det gäller här både dem som drabbas och dem som orsakar skadorna. Alla medborgare bör ha rättighet att få samma möjligheter till ersättning oberoende av om de drabbas genom samhällelig verksamhet eller privat verksamhet. Vi anser att det skall ställas samma krav på statlig verksamhet som på motsvarande privat verksamhet. Det är alltså inte fallet i dag. Motiveringarna för att avslå våra motioner är anmärkningsvärda. Det sägs exempelvis att en skärpning av statens skadeståndsansvar skulle vara förenad med stora svårigheter och kunna leda till betydande kostnadsökningar för allmänheten i form av högre portoavgifter och dyrare järnvägsresor. Jag vill betona att den motiveringen är anmärkningsvärd, eftersom egentligen alla åtgärder som vidtagits för att på olika sätt skydda konsumenterna kan medföra högre priser. Men dessa beslut inom konsumentpolitiken har vi oftast fattat i stor enighet. Jag kan inte erinra mig att vi någonsin har tvekat att ge konsumenterna erforderlig trygghet, trots att vi måste ha varit medvetna om att en del av reformerna kan ha verkat något höjande på priserna för produkterna eller tjänsterna. Ett annat argument för riksdagsmajoritetens avslag på motionerna har varit hänvisningen till att konsumentverket i sin verksamhet fortlöpande skall genomföra vissa förbättringar vad gäller möjligheterna att få ersättning från det allmänna. Trots riksdagsmajoritetens avslag på motionerna tillsatte regeringen under sommaren en utredningsman för att se över formerna för postverkets och televerkets reglering av sina rättsförhållanden gentemot enskilda. Det var så att säga en andra reträtt av regeringen. Den första reträtten var när man tillsatte en utredningsman för att se över det allmänna skadeståndsansvaret, vilket nu har resulterat i en proposition. Eftersom utredningsmannen har tillsatts för att se över postverkets och televerkets former för reglering av rättsförhållanden gentemot enskilda, har majoriteten självfallet funnit en ny motivering för sitt avslagsyrkande. Nu hänvisar man till denne utredningsman. Däremot undviker majoriteten att upprepa det gamla argumentet om att ett stärkande av den enskildes ställning skulle kunna leda till dyrare porton och högre priser på järnvägsbiljetter. För även utredningsmannens förslag kan väl få dessa följder, om han lägger fram förslag av någon betydelse, eller hur? Som framgår av reservation 2 anser vi att frågan om statens skadeståndsansvar i affärsmässig verksamhet bör utredas av den aviserade parlamentariska utredningen om skadeståndsskyldighet vid myndighetsutövning. Problemet med de statliga affärsdrivande verkens skadeståndsansvar är enligt vår mening av sådan betydelse och har sådant samband med statens skadeståndsansvar i övrigt att en fullständig och ur alla synpunkter tillfredsställande kartläggning och översyn bör göras av den förestående parlamentariska utredningen. Egentligen är det svårförståeligt att socialdemokraterna och vpk, vilka båda partier i stort sett kan anses ha varit positiva till att genomföra konsumenträttsliga reformer i de fall motparten har varit privat verksamhet, nu motsätter sig att stärka konsumenternas ställning i och med att motparten är samhällelig verksamhet. Herr talman! Frågan om hur och i vilken utsträckning enskilda skall få skadestånd när statliga myndigheter eller affärsverk är motpart behöver utredas grundligt och allsidigt samt i ett sammanhang. Det är vad vi begär i reservation 2, som jag med detta yrkar bifall till.

Herr talman! Den enskilde medborgaren har rättigheter och skyldigheter gentemot samhället och mot myndigheterna, liksom myndigheterna har skyldigheter och rättigheter gentemot medborgaren. Nu är det så att alla kan begå fel och göra sig skyldiga till försummelser. Det gäller människor både i egenskap av enskilda medborgare och i egenskap av tjänstemän i stat och kommun. Felen kan också vara inbyggda i de regelverk som medborgare och myndigheter har att följa. I de fallen måste vi politiker då och då ta på oss skulden. Myndigheterna har oftast goda möjligheter att bevaka sina intressen i förhållande till den enskilde. Men gäller samma sak för den enskilde, om myndigheten gjort fel? I den allmänna debatten har det länge sagts att det inte är så, och vi har hört det i tidigare anföranden här i kammaren. Det är uppenbart att det råder en obalans i relationen mellan allmänhet och myndighet. Det är därför mycket bra att regeringen har gjort som riksdagen ville och tillsatt en parlamentarisk kommitté för att utreda det allmännas skadeståndsansvar. Jag tycker dock liksom m, fp och c att direktiven från början borde ha utgått från en större helhetssyn och omfattat bl.a. också culpa-ansvaret och de affärsdrivande verkens ansvar. Jag ansluter mig därför till reservation 2 och yrkar härmed bifall till den. Det var också välkommet när det kom förslag från regeringen att bl.a. standardregeln och passivitetsregeln skulle tas bort i reglerna för det allmännas skadeståndsansvar. Tråkigt nog gäller de fortfarande vid myndighetsutövning och inte i samband med myndighetsutövning, och det är synd att utskottsmajoriteten inte velat ändra på de orden. Fortfarande riskerar enskilda att lida skada på grund av fel som myndigheter gör utan att kunna ersättas med skadestånd. Därför är det angeläget att den säkerhetsventil som folkpartiet har föreslagit skrivs in i lagtexten. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Det råder inom lagutskottet enighet om att föreslå bifall till regeringens förslag om ändringar i reglerna i 3 kap. skadeståndslagen om statens och kommunernas ansvar för skador som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Jag vill betona att det nu är fråga om en partiell reform av skadeståndslagen. I de reservationer som finns fogade till lagutskottets betänkande behandlas två helt andra, fristående frågor. Den ena rör utformningen av direktiven till den parlamentariska utredning som nu har tillsatts med uppgift att se över skadeståndsreglerna vid myndighetsutövning. Den andra frågan gäller: Be hövs det provisoriska regler i lagen som gäller under den tid som utredningen arbetar? Jag vill påminna om att lagutskottet har under såväl 1988 som 1989 behandlat en rad motioner i vilka krävts en översyn av skadeståndsreglerna vid myndighetsutövning. Lagutskottets behandling har lett fram till en enhällig framställan till riksdagen om att hos regeringen begära att en parlamentarisk utredning tillsättes. Regeringen har i dagarna utsett de ledamöter som skall ingå i utredningskommittén, och för kort tid sedan har även direktiven för utredningens arbete offentliggjorts. Det är enligt regeringsformen regeringen som både tillsätter utredningar och skriver direktiv för dem. Men reservanterna är inte nöjda med denna arbetsfördelning mellan riksdag och regering. De vill att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna att utredningen bör ha ännu vidare direktiv än vad den fått. Ger man sig tid att noga studera direktiven, finner man snart att det även i de nu aktuella direktiven finns angivet att kommittén är oförhindrad att ta upp de ytterligare frågor till behandling som kommittén anser vara motiverat. Sedan några dagar tillbaka är det också officiellt kungjort att några av de värderade ledamöter som undertecknat reservationerna, nämligen Allan Ekström, Bengt Harding Olson och Martin Olsson, också blir ledamöter i utredningskommittén. Det finns alltså mycket goda förutsättningar för ett givande tankeutbyte mellan dessa personer, som i sig förenar ledamotskap i såväl lagutskottet som utredningskommittén. Inom majoriteten i lagutskottet anser vi att regeringens beslut och åtgärder är fullt tillräckliga för att skapa goda förutsättningar för det utredningsarbete som nu skall påbörjas. Jag vill också särskilt understryka att kommitténs huvuduppgift är att göra en förutsättningslös och allsidig analys av i vilken utsträckning det allmänna bör svara för skador som uppkommer för enskilda i samband med myndighetsutövning. När det sedan gäller förslaget från folkpartiet om att i lagen införa en s.k. skadeståndsrättslig säkerhetsventil vill jag redovisa majoritetens motiveringar till att vi anser det förslaget vara onödigt. I den PM som justitierådet Bertil Bengtsson tidigare utarbetat fanns visserligen med förslag om att den grundläggande ansvarsregeln i 3 kap. 2§ skadeståndslagen skulle ändras, så att skadeståndsansvar skulle kunna inträda redan när fel eller försummelse begåtts i samband med myndighetsutövning. Vid närmare övervägande och analys av detta förslag insåg man inom departementet att denna fråga var så pass komplicerad att den borde ytterligare övervägas mycket noggrant och granskas utifrån olika aspekter. Av denna anledning finns förslaget inte med i den proposition som nu är aktuell här i kammaren, utan hela denna delfråga överlämnas till den parlamentariska kommittén för fortsatt utredning. Inom utskottsmajoriteten anser vi det vara en klok politik. Frågan är svår och komplicerad. Det viktigaste för oss är att få ett genomarbetat underlag innan beslut fattas om en ändring av nu gällande regler. Jag vill också tillföra att debatten här i riksdagen under de två senaste åren och debatter i olika medier har medfört en skärpt uppmärksamhet både inom statliga myndigheter och i kommunerna. Så vi bedömer nu att riskerna för olycksfall i arbetet är ganska ringa. Vi har också noterat att inte minst kommunerna ökar sin utbildning av olika befattningshavare för att kunna ge rätt rådgivning till allmänheten när denna så önskar och att vi inte skall behöva riskera några fel och försummelser. Jag måste också säga att det förslag som folkpartiet här har presenterat är mycket ovanligt. Jag vet inte att vi vid något annat tillfälle har haft förslag i riksdagen om att vi skall besluta om en provisorisk lag över ett ämnesområde under den tid som samma ämnesområde är föremål för utredning av en parlamentarisk kommitté. Vi anser sammanfattningsvis att det inte finns tillräckligt underlag för att i lagen införa dessa provisoriska bestämmelser som Bengt Harding Olson önskar och som endast skulle gälla för den tid som det parlamentariska utredningsarbetet pågår. Jag har i dag noterat att Bengt Harding Olson vid ett par tillfällen i sitt anförande framhöll att den här utredningen skulle komma att ta lång tid. Jag tycker att Bengt Harding Olson redan nu är oerhört pessimistisk om den utredning i vilken han själv är ledamot. Det ankommer ju på utredningen att själv avgöra hur snabbt man skall arbeta. Regeringen har i sina direktiv givit ett datum för hur länge utredningen längst får hålla på att arbeta. Det finns ingenting som hindrar att utredningen arbetar betydligt snabbare så att vi kan få fram förslag som kan gå på remiss. Därefter kan en proposition framläggas och beslut fattas här i riksdagen. Herr talman! Jag yrkar följaktligen avslag på de båda reservationerna och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Lagutskottets värderade vice ordförande hänvisade till en passus i kommittédirektiven. Där står: ”Utredningen bör vara oförhindrad att ta upp sådana frågor och lägga fram de förslag som utredningen finner påkallade.” Det är möjligt att jag har feltolkat direktiven. Jag vill därför gärna ställa frågan: Kan det stycke jag hänvisade till ges den tolkningen att kommittén har rätt att ta upp och pröva de frågor som jag berörde i mitt anförande och som återfinns i reservation 2? I så fall skulle reservationen egentligen vara onödig, eftersom den bygger på antagandet som står på sid. 1 i direktiven, nämligen att kommittén är bunden av ”-—-- i vilken utsträckning det allmänna bör svara för skador som uppkommer för enskilda i samband med myndighetsutövning”. Min fråga till Lennart Anderson blir: Har jag fel? Jag vore egentligen mycket glad om jag hade det.
Herr talman! Lennart Andersson påstår att den säkerhetsventil som vi här talar om skulle vara ett problem som är helt fristående från den proposition som vi nu diskuterar. Jag påstår bestämt att det är en helt felaktig uppfattning. Det finns en nära koppling mellan propositionen och säkerhetsventilen. Jag påstår bestämt att den är så nära att man skulle kunna betrakta dessa två som enäggstvillingar. Den andra invändningen man får höra från Lennart Andersson är att säkerhetsventilen numera inte behövs. Det skulle bero på att de svenska tjänstemännen har skärpt sin uppmärksamhet så att myndighetsutövningen har blivit bättre. Men, tillägger Lennart Andersson, risken för myndighetsfel finns, men den är ringa. Jag vill ställa en fråga till Lennart Andersson. Det finns uppenbarligen en risk att vi kan få det jag kallar för nya myndighetsoffer. Dessa fall kan inträffa innan vi får det nya, skall vi kalla det paradisiska, skadeståndssystemet som rimligen inte kan träda i kraft före år 1994. Vilken känsla har Lennart Andersson för de människor som oförskyllt drabbas av de fel som gjorts av myndigheter, människor som kanske förlorar både hus och hem under de här fyra åren? Skall de vänta på den nya lagstiftningen som kan komma år 1994? Enligt gängse lagstiftningsteknik kommer den lagen inte att få retroaktiv verkan, och den kommer inte att hjälpa dem som drabbats under de här fyra åren. Jag kommer med spänning att lyssna på det besked som Lennart Andersson har att lämna till mig och alla de presumtiva myndighetsoffren.

Herr talman! Jag vill som svar till Allan Ekström säga att direktiven till utredningen är utformade på samma sätt som till de allra flesta utredningar. Det finns alltid ett stycke i slutet av direktiven där man anger att kommittén är oförhindrad att ta upp de övriga frågor som man anser vara motiverade och som inte är särskilt nämnda i texten till direktiven. Det ankommer nu på Allan Ekström och ledamöter i kommittén att övertyga övriga ledamöter i kommittén om nödvändigheten av att ta upp de frågor till behandling som Allan Ekström önskar. Det finns ingenting som hindrar att Allan Ekström aktualiserar alla de frågor som han här har berört i sitt anförande och som han tidigare har framfört i olika motioner. Vilket stöd han får för detta av utredningskommittén vågar jag i dag inte alls ha någon uppfattning om. Men det finns ingenting som hindrar att Allan Ekström tar upp frågorna. Bengt Harding Olson säger nu igen att utredningsarbetet kommer att behöva ta fyra år. Jag håller inte med om detta. Jag vet vilka ledamöter som skall ingå i den här kommittén, och jag tvivlar på att man skall behöva ta så lång tid på sig. Man skall kunna slutföra arbetet på betydligt kortare tid. Då blir inte heller väntetiden så lång som Bengt Harding Olson här vill göra gällande. Bengt Harding Olson målar fortsatt i svarta färger, och han säger att människor får gå ifrån hus och hem osv. Det är verkligen att måla med den breda svarta penseln. Så allvarlig är i dag inte situationen i vårt land. Vi har inte för närvarande en så dålig lagstiftning. Jag vill påpeka att det finns ett fall som har tilldragit sig stor uppmärksamhet, och det är fallet med bilhandlaren, som Bengt Harding Olson själv har nämnt. Debatten kring det fallet har utan tvivel bidragit till att man inom tjänstemannakretsar och hos många myndigheter har diskuterat dessa frågor. Man har nu en skärpt beredskap för sådant. Jag anser att vi i dag inte alls har en så dålig lagstiftning. Det är inte motiverat att nu i hast kasta in en provisorisk lagstiftning, när vi inte alls är övertygade om att det är en fullgod lagstiftning.
Herr talman! Det är självklart att man kan diskutera hur lång tid den här skadeståndsrättsliga utredningen skall behöva ta. Jag är medveten om att regeringen, i det här fallet justitiedepartementet, gör en mycket noggrann bedömning av detta. Jag är fullständigt övertygad om att inte minst finansdepartementet är angeläget om att en utredning inte skall ta en enda månad längre än vad som verkligen behövs. Ändå säger justitiedepartementet i den regering som Lennart Andersson stöder att utredningen måste vara klar före utgången av år 1992. Det betyder regelmässigt att man anser att den tiden behövs. Jag är böjd att tro att den bedömningen är realistisk. Jag är medveten om att jag själv ingår i utredningen, och jag skall göra allt för att den skall gå så snabbt som möjligt. Men målsättningen måste ändå vara att det är bättre att få ett bra utredningsförslag år 1992 än att få ett dåligt år 1991. För övrigt kan jag gärna hålla med Lennart Andersson om att detta är ett ovanligt förslag till en skadeståndsrättslig säkerhetsventil. När det handlar om enskilda människors rättssäkerhet i förhållande till myndigheter samt felaktig myndighetsutövning skall man söka alla lösningar för att göra den rättsställningen och rättssäkerheten så god som möjligt. Det lagförslag som jag själv är ”pappa” till i motionen är faktiskt stulet, lånat eller hur man vill formulera det ifrån brottskadelagen. Det är således känd lagstiftningsteknik. Kan den modellen användas på det ena stället i lagboken, kan den användas på det andra stället utan att det leder till någon katastrof för det svenska rättssamhället. Jag skulle vilja påstå att den största katastrofen för det svenska rättssamhället under dessa fyra år skulle vara att inte införa denna säkerhetsventil.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag är tillfredsställd med det svar som Lennart Andersson gav mig, eftersom det innebär att utredningen inte har några sådana bundna mandat som jag hade antagit efter att ha läst direktiven och det bakomliggande betänkandet LU31 från i våras. Det bör bli till fördel för den enskilde.

Herr talman! Det är nu andra gången på drygt ett halvår som vi här diskuterar det allmännas skadeståndsansvar. Vi känner igen många av tongångarna från i våras. Då beslutades, helt i linje med vpk:s motion, att det behövs en parlamentarisk utredning för att komma till rätta med de luckor och brister som finns i den nuvarande lagstiftningen. Den proposition som nu behandlas av lagutskottet innebär visserligen en uppmjukning till den enskildes fördel. Vpk anser dock inte att denna uppmjukning är till fyllest. Om man vill vara snäll kan man kanske beteckna förslaget som litet hastigt påkletad kosmetika, som tyvärr inte döljer så mycket av skavankerna. Jag delar således den kritik som har framförts mot det föreliggande förslaget. Det är inte heller till fyllest. Trots detta anser jag inte att det finns anledning att gå händelserna i förväg och ta till sådana åtgärder som folkpartiet föreslår. Vänsterpartiet kommunisterna och folkpartiet har olika uppfattningar. Vi anser att det är utredningens sak att se över nu gällande skadeståndslag och ta fram förslag som är väl förankrade hos den allmänna opinionen och vars konsekvenser, både för staten och den enskilde, är ordentligt belysta. Vi är inte betjänta av hastverk eller ogenomtänkta snabblösningar. Vi är inte heller, Bengt Harding Olson, så förnyade att vi har blivit helt ansvarslösa. Det är faktiskt vad man skulle vara om man genomförde det förslag som folkpartiet har lagt fram om den s.k. säkerhetsventilen. Jag anser att folkpartiet bör tona ner sig litet i sina utgjutelser, när man i stort sett insinuerar att det faktum att utredningen tillsattes skulle skapa en lång rad nya myndighetsoffer. Det klingar litet falskt att höra folkpartiet ställa sig på de svagas och förfördelades sida, framför allt om man har förra veckans debatt ringande i öronen. Debatten handlade om friköpsrätt av historiska arrenden, och jag vill påminna mig att det var litet si och så med på vems sida man skulle ställa sig, vilka offren var osv. Då var det inte aktuellt att söka alla tänkbara lösningar för att säkerställa rättssäkerheten för de svaga, tyvärr. Det allvarligaste framkom dock under replikskiftet. Då talade man om vad den här säkerhetsventilen verkligen handlar om. Det påstods att säkerhetsventilen, det föreslagna lagförslaget och utredningen är enäggstvillingar. Såvitt jag vet är enäggstvillingar näst intill förväxlingsbara, och det är svårt att se skillnad på dem. Det handlade således om att man egentligen inte vill ha utredningens ordentliga genomlysning av vilka konsekvenser ett förslag kommer att få för det allmänna och för den enskilde. Man vill i stället yxa till ett slags eget förslag, som skulle göra utredningen onödig. Trots alla vädjanden till vpk, locktoner och namnuppräkningar på förnyelsepigga personer måste jag avfärda det här som i det närmaste trams. Jag tycker att våra motiveringar för en utredning står sig väl. Jag delar även den framförda uppfattningen och är övertygad om att utredningen kommer att arbeta effektivt och snabbt och att vi förhoppningsvis framöver får en bättre lagstiftning. Den nuvarande lagstiftningen uppvisar luckor, trots de justeringar som sker i och med ett förslag som vi nu skall ta ställning till. Jag tror inte att vi är gagnade av att nu börja ropa på vargen och påstå att vi har kommit till ett läge där det faktum att frågorna uppmärksammas i sig skulle innebära en ny rad brottsoffer. Folkpartiet försöker inte bara skrämmas med en varg, utan man lockar fram en hel flock som står och flåsar utanför riksdagen. Jag är övertygad om att det inte är så illa och att förtroendet för våra myndigheter finns hos folk i allmänhet. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag önskar inte tala om trams i den här debatten. Frågan är för viktig för det ordvalet. I stället vill jag koncentrera mig mera på sakfrågan. Jag noterar med intresse och tacksamhet att vpk underkänner det skadeståndsrättsliga system vi har, underkänner den proposition som är lagd och konstaterar att det finns brister och luckor i lagstiftningen. Man karaktäriserar hela förslaget som hastigt påklistrad kosmetika. Man var t.o.m. mer fördömande än jag var i mitt anförande. Vad kan man dra för slutsats av detta? Det borde innebära att man finner att under den period som är nödvändig för ny lagstiftning skall man rimligen intressera sig för de personer som blir offer för myndigheter, vilket vi alla är överens om olyckligtvis inträffar. Det är mycket svårt att förstå att logiken inte kräver att om man ställer upp för att göra det bättre för myndighetsoffer från 1994, skall man inte göra det från 1990. Det låter sig sägas att det här skulle vara en hastigt påkommen idé från folkpartiets sida och att lagförslaget skulle vara ett hastverk. Jag har försökt att förklara detta, och det är nu tredje gången jag säger att detta är hämtat från en vedertagen lagstiftningsmodell i brottsskadelagen, som vi har fattat beslut om i denna kammare vid tidigare tillfälle. Jag förstår inte riktigt att man kan döma ut det som något slags hastverk. För övrigt vill jag också säga att jag tycker att kopplingen mellan den nya skadeståndslagen 1994 och det som skall hända under de fyra åren dessförinnan är oerhört stark. Jag använde tvillingbegreppet. Jag nämnde enäggstvillingar. För att undvika varje missuppfattning om att jag tänker föregripa lagen vill jag precisera tvillingliknelsen och säga att det inte bara handlar om enäggstvillingar. Det handlar om siamesiska tvillingar. Då kanske jag förhoppningsvis har gjort mig ännu tydligare. Jag har ännu inte förlorat hoppet om att man i vpk, om inte i dag eller i morgon så i varje fall nästa gång, skall vara beredda att ställa sig på myndighetsoffrens sida.
Herr talman! Vpk:s inställning när det gäller skadeståndsfrågorna kan väl knappast vara någon nyhet. Det räcker att läsa vår motion från januari, där den framgår. Utifrån de åsikterna krävde vi en parlamentarisk utredning, eftersom vi poängterar att detta är svåra och besvärliga frågor vars konsekvenser ordentligt måste gås igenom. Utredningen är nu tillsatt. Konstigare än så är det faktiskt inte. Nu går Bengt Harding Olson ännu längre och vill påstå att den ventil han talar om och skadeståndslagen förhåller sig till varandra som siamesiska tvillingar. Då bekräftar Bengt Harding Olson min misstanke om att man egentligen inte är intresserad av att utreda och verkligen göra en ordentlig genomlysning. Man är mer intresserad av att snabbt få till en lag som man bedömer kommer att fungera bättre än en förändrad skadeståndslag som kan tillkomma efter en utredning. Jag blir litet betänksam, om Bengt Harding Olson tror att vi i vpk skulle ha så dåligt omdöme att vi plötsligt skulle frångå våra tidigare resonemang och åsikter när det gäller skadeståndsfrågan och frångå vårt krav på en utredning. Jag är litet orolig för vilket intryck vi har givit i denna fråga, och jag kan bara beklaga det.

Herr talman! Jag uppfattade det som att vpk:s åsikt om den skadeståndsrätt vi bör ha i Sverige från 1989 är klar och tydlig, förhoppningsvis entydig. Elisabeth Persson hänvisade till motionen från januari 1989. Jag vill bara erinra om vad som hände i december 1988. Då stod jag i denna kammare i talarstolen. Vpk var då i samma vågmästarställning. Jag vädjade till vpk i allmänhet och till Bo Hammar i synnerhet: Tänk om när det gäller frågan om behovet av en översyn av skadeståndsrätten! Det dröjde ungefär fem minuter, så kom Bo Hammar in i kammaren. I talarstolen förklarar han att han med intresse har lyssnat på debatten och att han är beredd att diskutera frågan om igen i sitt parti. Det är en korrekt historiebeskrivning av vpk:s inställning, Elisabeth Persson. Vpk är värt allt beröm i allmänhet och Bo Hammar är det i synnerhet, för att han gjorde detta. Det är tråkigt att hans verk, om jag formulerar det så, nu destrueras genom att man inte når ända fram till målsnöret. Jag är enormt intresserad av att vi skall få en utredning. Jag har drivit det kravet sedan jag kom hit 1985, att vi skall göra en utredning och en översyn av skadeståndsrätten. Men resultatet skall bli bra. Jag skulle aldrig någonsin föregripa det genom ett hastverk i form av någon säkerhetsventil. Men jag vägrar att acceptera att människor skall bli myndighetsoffer medan utredning pågår. Det finns ett gammalt fint ordspråk: Låt inte kon dö medan gräset växer. Det är utomordentligt väl betecknande för den situation vi just nu står inför. Slutligen vill jag bara säga att jag inte vill ha några särskilda personliga påhopp på mig i anslutning till frågan om historiska arrenden. Elisabeth Persson vet att jag personligen drev vad jag själv uppfattar som en balanserad inställning till både jordägarsidan och de historiska arrendatorerna. Det kan återfinnas i snabbprotokollet. Jag tycker att det vore glädjande, och det skulle vara klädsamt om Elisabeth Persson antingen ville säga det eller i varje fall inte motsäga det. Då ser jag det som ett accepterande. Det tycker jag är ett minimikrav.
Herr talman! Bo Hammar är inte så oansvarig som här verkar framskymta. Det som sades i den debatten var att detta är viktigt att se över. Vi återkom i januari med en motion i frågan, där vi krävde en parlamentarisk utredning för att se över dessa komplicerade frågor — jag vet inte hur många gånger jag skall behöva upprepa detta. Vi har fått våra krav tillgodosedda. Att antyda att vi med det på förhand har bundit upp oss för några folkpartistiska säkerhetsventiler — jag hittar inget adverb för att beskriva det. Det är inte på det sättet. Att insinuera att vpk har så att säga lämnat en tidigare linje anser jag vara ett insinuant påhopp och ett försök till en falsk historiebeskrivning.
Herr talman! Jag skall bara tillägga att jag tycker att vi inte kommer längre här. Jag är beredd att sätta ett kommatecken här, dock icke en punkt, för denna följetong om hur vi skall hantera myndighetsoffer i ett rättssamhälle.

Herr talman! I detta betänkande föreligger förslag om ändring av äktenskapsbalken i två avseenden. Det gäller ändring av vederlagsregeln från ett till tre år samt införande av en jämkningsregel när det gäller undantag av privata pensionsförsäkringar från bodelning. Båda förslagen innebär förbättringar i den riktning vi motionerat om under den allmänna motionstiden 1988 och 1989. Ettårsregeln är för kort och leder ibland till ren skilsmässoplanering. Mot bakgrund av att lagen endast varit i kraft knappt två år finner vi inte anledning att nu överväga grundvalarna för lagrummet. Vi är positiva till att införa en oskälighetsregel, men negativa till förslaget om restriktiv tillämpning. Att låta en skönsmässig bedömning bli avgörande utan att ens tillåta de makar som vill och kan ordna sina förhållanden att i förväg träffa avtal är en hållning som vi finner oacceptabel. Uppsala universitets juridiska fakultetsnämnd påpekar särskilt att motivuttalandena är alltför obestämt utformade och att en rangordning av de relevanta argumenten vore bättre än en skönsmässig bedömning. Resultatet skulle då bli både sakligt bättre och mer lättillämpat, enligt juristerna. Vi motsätter oss givetvis inte införandet av en oskälighetsregel som sådan, men ändringen är otillräcklig. Den åstadkommer inte ”faktisk rättvisa i det enskilda fallet”, för att använda juridiska fakultetsnämndens ord. I och med att man inför en skälighetsbedömning kommer tillämpningen att ske med viss återhållsamhet, dvs. tillämpning blir aktuell endast i oskäliga fall. Skälighetsbedömningen skall göras av domstol. Att därutöver genom motivuttalanden ytterligare inskränka rätten att tillämpa bestämmelsen är att gå för långt. Det är ingen bruklig metod. En undantagsregel som endast får användas restriktivt riskerar i varje fall att skapa tillämpningssvårigheter för domstolen. Det är förvånande att folkpartiet, som också kämpar för rättsstaten, inte har varit vaksam i denna för kvinnor så väsentliga fråga. Vpk:s representants ställningstagande är än obegripligare. De avser rösta 180” emot sitt eget yrkande och följer därmed majoriteten. Uppfattningen att nuvarande lagstiftning missgynnar kvinnors ekonomi delas av Yrkeskvinnors riksförbund, Husmodersförbundet hem och samhälle, Svenska sparbanksföreningen och Fredrika Bremerförbundet som bl.a. skriver: ”Att som nu föreslås införa en undantagsregel kan vid första påseende förefalla vara en rimlig minimiåtgärd. Men den har försetts med en restriktivitet för tillämpningen som är stötande.” Svenska sparbanksföreningen anför ”att man hade ansett det önskvärt om regeln fått en klarare utformning och att man sökt undvika att åt rättspraxis överlåta ytterligare en tolkningsregel”. Man anser att pensionsförsäkringar alltid skall ingå i en bodelning med undantag för av arbetsgivare betald pensionsförsäkring eller försäkring som ersätter arbetspension. Försäkringsinspektionen, Advokatsamfundet, Föreningen jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer och Fredrikorna intog samma ståndpunkt vad gäller presumptionen. De får nu stöd hos Uppsala universitets juridiska fakultetsnämnd som konstaterar att den nuvarande presumptionen ofta slår fel. Man vill därför öppna för ett tillrättaläggande. Fakultetsnämnden pekar på att det helt saknas upplysningar om vad man fattar beslut om, nämligen pensionsförsäkringarnas frekvens, syften och användning i olika familjetyper. Genom den stora omfattning som försäljningen av försäkringar har fått på senare år finns kanske anledning tro att försäkringarna oftare är ett komplement till full pension genom anställning och/eller kapitalplacering. Man konstaterar att i den mån lagen slår orättvist är det kvinnor som drabbas i allmänhet. Man ifrågasätter både motiven för tillämpningen och den spärr som nu läggs på möjligheterna att nå faktisk rättvisa i det enskilda fallet. Det är rimligt att begära att makar som kan och vill sinsemellan träffa avtal som reglerar deras pensionsförhållanden skall ha möjlighet att göra detta. Varför socialdemokraterna motsätter sig detta är svårförståeligt. Varken politiker eller domare vet generellt bättre än de enskilda familjerna vad som bäst passar resp. familj. Men socialdemokraterna omyndigförklarar makarna liksom man gör med föräldrarna. Eftersom lagen inte har erbjudit möjlighet att upprätta bindande föravtal, måste argumentet att behov inte skulle föreligga starkt ifrågasättas. Utifrån den svagare partens — oftast kvinnans — synpunkt kan avtal endast förbättra läget. Ett argument värdigt socialdemokratin är att motsätta sig något eftersom det kräver aktivitet. Det är sannolikt mycket lättare att komma överens och träffa rimliga avtal i början av ett äktenskap än när man står inför en skilsmässa. Att detta endast skulle gälla ett litet antal människor vet vi för det första inte någonting om. För det andra innebär det en nedvärdering av enskilda människors vilja att ta ansvar för varandra. Svenska försäkringsbolags riksförbund, expert i sammanhanget, är en varm tillskyndare vad gäller att möjligheten till föravtal öppnas både för nytecknare och för innehavare av gamla försäkringar. Därtill skulle man även undanröja problemet med makar som drabbats av den ändrade presumptionen genom den nya äktenskapsbalken. Bodelning är för många inte något alternativ eftersom detta måste annonseras i pressen och felaktigt ofta uppfattas som förstadium till skilsmässa. Denna lösning avvisas också av försäkringsbolagen. Även vad gäller de kollektiva pensionerna borde en möjlighet för makar att träffa förtida avtal föreligga. En sådan möjlighet finns i t.ex. Canada, där systemet fungerar utmärkt. Man bara meddelar i förväg om pensionspoängen skall delas, och sedan sker det hela rutinmässigt mellan motsvarigheten till Canadas riksskatteverk och riksförsäkringsverk. Även i Belgien kan man dela på pensionspoängen. I Västtyskland och USA tar man hänsyn till pensionsrättigheter vid skilsmässan. Split pension är en av de stora frågorna som ligger i tiden när det gäller kollektiva försäkringar i ett internationellt perspektiv. ISSA, försäkringsverkens internationella organisation, har skrivit en stor rapport om detta relativt nyligen. Frågan ligger nu hos pensionsberedningen, men det finns ändå anledning att även i detta sammanhang överväga om kollektiva pensionsrättigheter i viss mån kan vägas in vid en bodelning. Enligt min motion kan detta dock inte ske till det fulla värdet, mot bakgrund av urholkningen av ATP-systemet. I motionen av Ingegerd Troedsson och Ann-Cathrine Haglund begärs en utredning om hur hänsyn vid bodelning skall kunna tas till makars samlade pensionsrätt. De synpunkter som förs fram i motionerna vill vi ge regeringen till känna genom reservation 3. Mot bakgrund av det som anförs i motion L1 vad gäller utredning om samlad pensionsrätt och motion L2 vad gäller möjlighet till avtal, restriktivitet vid tillämpningen och samlad pensionsrätt yrkar jag bifall till reservation 1, 2 och 3.

Herr talman! När en man och en kvinna gifter sig brukar de göra det därför att de har föresatt sig att leva ihop och åldras tillsammans. De skaffar ett gemensamt hem och många gånger bil, båt och sommarstuga. De arbetar båda för den gemensamma framtiden och för barnen. De kanske tar en pensionsförsäkring för att säkra en ekonomiskt trygg ålderdom. Det blir då den make som har den högsta lönen som tecknar försäkringen. I de allra flesta fall är detta mannen, eftersom det fortfarande är vanligt att hustrun utför en större del av det oavlönade arbetet för familjens försörjning, t.ex. arbete med barn, hushåll, inköp och mannens s.k. markservice. Detta görs för familjens gemensamma tillvaro och framtid. Då och då händer det emellertid att makar beslutar att gå åt var sitt håll och skiljas åt. I skilsmässan delas hus, hem, bil, sommarstuga och pengar lika om ingenting annat är avtalat. Pensionsförsäkringen ingår däremot inte, och det finns ju skäl för det. Men det borde finnas en möjlighet för makarna att träffa avtal om att dela på pensionsförsäkringen i händelse av senare skilsmässa. Det finns ju makar som är förutseende. Därför vill jag yrka bifall till reservation 1. Sedan kommer jag till reservation 2, som miljöpartiet inte stödde i utskottet vid justeringstillfället, eftersom texten i betänkandet skrevs om. Jag blev då osäker på vad den egentligen innebar, och jag var rädd att dessa restriktiviteter tog ut varandra. Men efter att ha tänkt över det hela menar jag att den möjlighet som nu öppnas, möjligheten att räkna in en pensionsförsäkring i vissa lägen, är en undantagsregel som i sig skall tillämpas restriktivt som Charlotte Cederschiöld sade. Nu har utskottet dessutom skrivit in i betänkandet att denna regel skall tillämpas med ytterligare restriktivitet, efter det att den har kommit in i ”skälighetsgruppen”. Det kan bara bli till den svagare partens, oftast kvinnans, nackdel. Från miljöpartiet vill vi alltså stödja reservation 2. Till sist vill jag säga att jag tycker att det är alldeles utmärkt dels att möjligheten att räkna in pensionsförsäkring i särskilda fall kommer till, dels att vederlagsregeln förlängs till tre år.

Herr talman! Den nu gällande äktenskapsbalken trädde i kraft den 1 januari 1988. Riksdagens beslut hade även i detta ärende föregåtts av ett mycket omfattande utredningsarbete och en tidskrävande utskottsbehandling. I samband med riksdagsbeslutet framhöll lagutskottet behovet av ordentliga informationsinsatser om den nya äktenskapsbalken samt nödvändigheten av att med uppmärksamhet följa utvecklingen. På utskottets vägnar kan jag i dag nu också konstatera att justitiedepartementet på ett engagerat och positivt sätt har uppfyllt de krav som vi ställde. Relativt snart efter ikraftträdandet kunde man urskilja två frågor som diskuterades inom de yrkesgrupper som arbetar med familjerättsliga frågor, nämligen advokater, socialsekreterare, familjerådgivare m.fl. Det gällde reglerna vid bodelning. Den ena frågan gällde den s.k. vederlagsregeln i 11 kap. 4§, och den andra frågan gällde bestämmelsen om att en privat pensionsförsäkring normalt skall hållas utanför bodelningen. Såväl från justitiedepartementets sida som från utskottets sida följde vi utvecklingen mycket noggrant under hela 1988. Det ledde fram till att justitiedepartementet inbjöd många företrädare för olika grupper till en hearing den 10 maj 1989. Denna hearing ledde fram till en departementspromemoria, som också har remissbehandlats. Justitiedepartementet har också haft samråd med motsvarande departement i Danmark, Finland och Norge. Allt är en bra belysning av hur noga man följt utvecklingen sedan den 1 januari 1988. Den nu aktuella propositionen, som vi skall besluta om, behandlar just de två frågor som jag tidigare nämnt. Vederlagsregeln har utökats i tid från ett till tre år, som redan har nämnts av tidigare talare. Utskottet anser att den föreslagna förändringen är motiverad. Den andra förändringen gäller pensionsförsäkringar och rör, som sagt, behandlingen av pensionsförsäkringar vid bodelning. Förslaget innebär att en rätt till pensionsförsäkring av sådant slag som normalt skall hållas utanför bodelning enligt 10 kap. 3§ andra stycket äktenskapsbalken kan dras in i bodelningen, om det skulle vara oskäligt att hålla rättigheten utanför. Det gäller alltså privata pensionsförsäkringar och inga andra typer av pensioner. Tlagen införs alltså här en jämkningsregel. Utskottets majoritet anser att förslaget är väl avvägt och speglar vad som i dag behöver göras. I anslutning till denna proposition har det väckts en rad motioner. De har resulterat i tre reservationer, som jag något vill kommentera. I den första reservationen säger reservanterna att det bör råda en fullständig avtalsfrihet för makar i fråga om privata pensionsförsäkringar osv. Jag vill framhålla att det i stället för ett avtal är en enklare och mer naturlig lös ning att makarna var för sig tecknar sin pensionsförsäkring. Reservanternas förslag ingriper också mycket långt i äkringsbolagens regler, och det kommer i hög grad att påverka premiesättningen. Premierna kommer att bli betydligt högre än nu. Dessutom vill jag påpeka att utskottet också framhåller, att ”mot motionärernas förslag talar vidare att regelsystemet i ÄktB skulle ytterligare kompliceras” och att äktenskapsbalken ”bygger på principen att avtal mellan makar om kommande bodelning skall träffas i form av äktenskapsförord”. Att låta även avtal ha formen av äktenskapsförord skulle enligt min mening bryta systematiken i äktenskapsbalken och medföra ytterligare komplikationer. Vidare skulle det strida mot principerna bakom svensk äktenskapslagstiftning, såväl nuvarande som tidigare, att tillåta att avtal ingås långt i förväg om hur viss egendom faktiskt skall fördelas vid bodelning. I reservation 3 önskar reservanterna att makarnas samtliga pensionsrättigheter skall vägas in vid en bodelning och att de framförda synpunkterna skall övervägas närmare i lämpligt sammanhang. Detta förslag finns närmare motiverat i motionerna L1 och L2, yrkande 3. De pensionsformer det gäller är ATP men även kollektiva pensionsrättigheter enligt motionen L2. Som nyss har sagts från denna talarstol är dessa frågor redan föremål för utredning i pensionsberedningen. Utskottsmajoriteten hävdar att vi bör avvakta pensionsberedningens resultat, innan vi går in och gör någon eventuell ändring i det här avsnittet. Jag vill dessutom göra ett tillägg, att rätten till egen pension i form av allmän pension eller ATP-pension är en sådan rättighet som i regel inte kan överlåtas och att den därför i likhet med andra sådana rättigheter undantas från bodelning. En förändring i detta avseende skulle innebära att man frångår en grundläggande princip på området. Utskottsmajoriteten anser att vi i dag skall slå vakt om denna grundläggande princip. Vi har inte tillräckligt material för att i dag göra några förändringar när det gäller dessa allmänna pensioner. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på de olika reservationerna och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Andersson är inte särskilt angelägen att värna kvinnornas trygghet. Han tänker minsann inte öppna någon möjlighet inom familjen för gemensamt ekonomiskt ansvarstagande inför äldre dagar. Han tar upp bodelning och säger att man kan göra bodelning i stället. Men bodelning är inte något för vanligt folk — det är inte något enkelt som vanligt folk klarar av. Vi vill ha en lösning som vanliga människor begriper sig på, som inte är för krånglig. Det är det ni försöker hindra — dessutom i strid med försäkringsexpertis. Det gör naturligtvis att kvinnors börda inte kommer att lättas. Det krävs en hel del andligt cement för att förvägra vanliga män och kvinnor att spara tillsammans. Här handlar det ju inte om särskilt rika människor. 50 96 av dem som har pensionsförsäkringar tjänar under 150 000 kr. om året och 75 96 under 170 000 kr. Det är alltså vanliga människor som tar pensionsförsäkringar. Prylar får man äga tillsammans men inte pensionsförsäkringar. Det är märkligt, eftersom vi behöver ett sparande i vårt land så dåligt som vi ligger till, på en jumboplats internationellt sett med mindre än 3,5 20. Vi spenderar 103:50 av varje hundralapp. Vi skulle faktiskt behöva gynna sparande. Det kommer inte det här beslutet att göra, för nu kommer ju kvinnorna att tycka att det är bättre att köpa en soffgrupp för pengarna — den får de ju behålla hälften av om äktenskapet skulle ta slut. Om man verkligen ville förenkla möjligheterna till gemensam pension, vore det inte svårt att säga att man skulle avtala genom äktenskapsförord. Vi kunde t.ex. tillåta att man avtalade bort regeln att pensionsförsäkringar skall undantas från bodelning. Då skulle det inte på något sätt strida mot lagprincipen. Men annars brukar socialdemokraterna inte vara särskilt rädda för att vidta åtgärder som inte till alla delar följer traditionell lagstiftning — ett vanligt argument när det gäller att gå emot. Jag tänker då på Carl Lidboms principer — politik är att vilja. Nej, vad som händer är att socialdemokraterna drabbar kvinnorna och indirekt också barnen. Vilka är det då som gynnas av den här lagstiftningen? Jo, det är männen. Det är väl bara att gratulera kammarens manliga majoritet till det ekonomiska klipp som männen kommer att göra på kvinnornas bekostnad genom socialdemokraternas och vpk:s socialistiska politik.
Herr talman! De väldiga svängar som Charlotte Cederschiöld här tar ut motsvarar inte på något sätt verkligheten. Det förslag som vi nu är eniga om att kammaren skall säga ja till handlar om införandet av en jämkningsregel. Vid bodelning gynnar en jämkningsregel den svagare parten i ett äktenskap — i många fall kvinnan. I utskottets betänkande har vi mycket utförligt beskrivit på vilket sätt jämkningsregeln skall kunna tillämpas. Trots detta påstår Charlotte Cederschiöld här att det inte finns något som helst intresse från vår sida för jämställdhet mellan parterna och för rättvisa åt kvinnorna. Men det är verkligen att tala osanning. Om man närmare studerar Charlotte Cederschiölds motioner, finner man att förslagen i dessa innebär flera nya principer rent juridiskt i lagstiftningen. Hon vill införa rätt till avtal. Hon vill att bägge parterna skall kunna dela på allmänna pensioner osv. En del av dessa frågor är redan föremål för utredning. Men Charlotte Cederschiöld får nog svårt att övertyga t.o.m. sin egen partigrupp om att sådana här nya principer i lagstiftningen behövs. Kanske blir det ännu svårare för henne att övertyga kammarens ledamöter på den punkten. Jag vill uppmana Charlotte Cederschiöld att fortsätta med det interna arbetet till att börja med innan hon skäller på oss socialdemokrater och beskyller oss för att ha ett ringa intresse för de här frågorna — så är det ju inte!
Herr talman! Jag beskyller inte er för att ha ett ringa intresse för dessa frågor, tvärtom. Ni har ju ett väldigt starkt intresse för dessa frågor. Något annat har jag inte påstått. Vad jag däremot beskyller er för är att de förslag som ni lägger fram missgynnar kvinnor i mycket högre grad än våra förslag gör. Om våra förslag i det här ärendet förverkligades, skulle kvinnorna få en bättre ekonomisk ställning — och det är just vad kvinnor behöver. Jag skulle kunna ha en lång genomgång här med Lennart Andersson när det gäller att jämföra skillnaden mellan mäns och kvinnors ekonomi. Oavsett om det gäller t.ex. förvärvsinkomst eller ägande ligger männen i mycket större utsträckning bättre till. Att då inte ens på pensionsområdet kunna vara med och se till att kvinnorna blir mera jämställda tycker jag är uselt. I vårt samhälle arbetar ju kvinnorna lika mycket som männen. Nej, Lennart Andersson, socialdemokraternas ställningstaganden demonstrerar en fientlighet mot familjen och kvinnorna och som en konsekvens därav också mot barnen.
Herr talman! Nej, Charlotte Cederschiöld! Det är bara att titta på de senaste årens debatter och beslut här i kammaren om både jämlikhet och jämställdhetsfrågor. Ganska snart skall Charlotte Cederschiöld då finna ut vilka det är som kraftfullast har drivit de frågorna. Vad vi i dag diskuterar är frågan om bodelningsreglerna och hur olika pensionsformer skall behandlas när det gäller bodelningsregler. Hittills har riksdagen varit enig om att de allmänna pensionerna inte skall blandas in i bodelningen. Nu föreslår dock Charlotte Cederschiöld att det också där skall vara en delning, så att det går att dela på pensionspoäng osv. Jag svarar då bara att vi bör avvakta den sittande utredningskommitténs förslag. Därefter kan vi ta ställning definitivt. På den punkten binder jag mig inte i dag vare sig för det ena eller det andra. Jag bara säger att det är en helt ny princip som Charlotte Cederschiöld talar för. Ingen har tidigare gjort det. Men ändå har vi varit förutseende. Frågan är alltså föremål för utredning. Således kan vi lugnt avvakta resultatet av denna utredning.
Herr talman! Bara för att inte alla talar för en sak behöver det ju inte vara fel. Ofta är det ju så, att skaran är liten i början. Men efter en tid blir det fler om argumenten är starka. Jag har inte sagt att det prompt måste vara en delning när det gäller de offentliga pensionerna. Jag har visserligen tagit upp frågan, och en utredning har föreslagits. Men vi har inte sagt att frågan skall tas bort från pensionsberedningen, tvärtom. Vi tycker nämligen att pensionsberedningen skall arbeta färdigt med den. Däremot belyser vi sådana här frågor och visar på vårt ställningstagande, vilket alltså är mera positivt för kvinnorna än socialdemokraternas ställningstagande är. Om jämställdheten var så väl utbredd, skulle Advokatsamfundet då ha den uppfattning som man där har och skulle då Fredrika Bremer-förbundet göra de ställningstagar n man där gör? T.o.m. juristerna vid juridiska fakultetsnämnden i Uppsala, som faktiskt var för förändrad presumtion och som föreslagit att privat pensionsförsäkring skulle behandlas som enskild egendom och skulle undantas från giftorättsgodset, backar nu. De säger så här: Frågan är om man inte i sanningens namn måste erkänna att de nyss anförda synpunkterna i många enskilda fall helt slår ihjäl det schabloniserade resonemanget bakom utformningen av 10 kap. 3§ äktenskapsbalken. Vidare säger de så här: Lagrummet var inte ens från början så lyckat som flertalet remissinstanser, inkl. juridiska fakultetsnämnden, tillät sig antaga. Fakultetsnämnden vill nu därför öppna för ett tillrättaläggande där presumtionen slår fel. Men socialdemokraterna är inte beredda att göra ett tillrättaläggande där presumtionen slår fel, utan de tycker att den kan få slå fel och att kvinnor skall få drabbas.
Herr talman! Charlotte Cederschiöld säger i sitt senaste inlägg att hon inte alls vill ta bort den här frågan från pensionsberedningen. Pensionsberedningen skall få arbeta färdigt. Javisst! Det har jag sagt hela tiden. Charlotte Cederschiöld är väl medveten om att frågan är föremål för utredning. Men likväl skall hon absolut motionera i frågan för att tala om för kammaren vad hon har för uppfattning. Det tolkar jag enbart som ett utslag av allmän otålighet. Tänk om Charlotte Cederschiöld kunde vänta tills utredningen är klar med sitt arbete! Då får vi ju ett ordentligt underlag, så att vi kan fortsätta den här debatten.

Herr talman! Det är så mycket mera oförklarligt att man, om man är ledamot i en utredningskommitté och således där kan framföra sina synpunkter, ändå motionerar i riksdagen. Vad är syftet då?
Herr talman! Lennart Andersson har tydligen inte upptäckt att vi ägnar oss åt politik här. Det gäller ju att nå ut till väljarna. Kvinnorna i Sverige behöver få veta vem det är som står för en bättre framtid för dessa — om det är vi eller Lennart Andersson och andra. Uppenbarligen visar behandlingen av det här ärendet vilka partier det gäller. Det gäller alltså alla partier utom socialdemokraterna och vpk.
Herr talman! En särskild utredning har ju tillsatts för att riksdagen skall få ett ordentligt underlag för sitt ställningstagande och för att hela frågan skall bli belyst, så att vi sedan verkligen kan informera alla människor — både män och kvinnor. Men det finns ingen möjlighet att fatta beslut här enbart utifrån Charlotte Cederschiölds motion.
Herr talman! Nej, men vi diskuterar i huvudsak rättsliga frågor just nu. Det finns redan glasklara ställningstaganden. Det handlar alltså inte om någon utredning. Det här är färdigutrett. Enligt utredningen drabbas kvinnor mera av de socialdemokratiska förslagen än av de borgerliga — framför allt gäller det då moderaternas förslag.

Herr talman! Kvällens utbildningsdebatt kommer att handla om en rad mycket centrala skolfrågor. Var och en av dem hade varit värd en särskild debatt i kammaren. Jag vill först ta upp betygsfrågan. I grunden handlar betygsfrågan om vilken vikt vi fäster vid inhämtandet av kunskaper och färdigheter, vilken respekt vi har för undervisning och om vi vill värna om och betona skolans huvuduppgift att ge kunskaper och färdigheter. I dessa dagar har det gått upp för allt fler i vårt land att medan vi rör oss mot ett samhälle som kommer att ställa ökade krav på utbildning och kompetens, så hotas det som är viktigast, nämligen synen på kunskaper och färdigheter som det centrala i skolan. Det kaos som nu råder på skolområdet är en följd av att skolans huvuduppgift skjutits åt sidan. Betygens minskade roll är en del av detta. Skolan skall självklart också fostra, annars sker ingen inlärning. Inlärning och fostran hör ihop. Där undervisningen fungerar, där inlärning sker, där sker också fostran. En viktig del av fostran är att ge eleverna goda arbetsvanor, att lära dem att inlärning är arbete, att träna dem att själva planera och utföra sitt skolarbete. Skolans uppgift att såväl undervisa som att fostra och ge goda arbetsvanor är särskilt viktig för barn vars hemmiljö inte uppmuntrar till studier och som brister även i andra avseenden. Betygen är ett nödvändigt och naturligt hjälpmedel i detta arbete. Vi moderater har hela tiden kritiserat det relativa betygssystemet, särskilt för att det bygger på jämförelse eleverna emellan, för att huvudsyftet är att det skall tjäna som urvalsinstrument och för att betygen kommer för sent och har för få betygssteg. Det relativa betygssystemet har också hela tiden varit svårt att förstå, och det har varit svårt att sätta de relativa betygen. Det har varit svårt att använda det på ett riktigt sätt. Betygssättning har många viktiga och positiva funktioner som man i Sverige nästan lyckats eliminera med det nuvarande systemet. Det är bra att nu även socialdemokraterna tycks ha insett att det nuvarande betygssystemet har stora brister. Men så uttalade statsministern i 1989 års regeringsförklaring att en expertgrupp skall tillsättas för att analysera betygens betydelse. Vad menar man egentligen med det? Om något står klart är det väl betygens betydelse? Upprepade opinionsundersökningar i olika former visar att både elever och föräldrar vill ha betyg. En betydande föräldraopinion efterfrågar betyg. Hem och skola har klart uttalat sig för betyg och för kurseller målrelaterade betyg. Först skall nu en expertgrupp utreda betygens betydelse. Sedan skall det tydligen bli en parlamentarisk utredning. Man kan inte undgå misstanken att syftet är att gömma undan betygsfrågan i utredningar. Få frågor torde vara så utredda som betygsfrågan! Vi moderater anser att betygen behövs av flera skäl: Betygen är ett naturligt hjälpmedel i skolan. Betygen behövs för urval. Visst kan andra instrument också behövas för urval till vissa utbildningar, men betygen kan aldrig ersättas. Betygen ger elev och föräldrar information om hur arbetet går i skolan. Betyg visar eleven att man kan öka sina kunskaper och färdigheter genom eget arbete. Skolan visar respekt för kunskap och kompetens. Elevernas rättssäkerhet främjas av betygen. Betygen skall sättas efter kontinuerlig bedömning. Detta ställer stora krav på lärarna, och det måste det få göra, eftersom betygen är viktiga. Eleverna kan genom betygen kontrollera att bedömningen av dem är rättvis. Enbart samtal kan leda till en inofficiell och icke kontrollerbar betygssättning. Betygen är det mest objektiva instrumentet för bedömning som finns. Betygen är lätta att förstå för både elever och föräldrar. Det är inte alltid lätt att vid enbart samtal uttrycka sin bedömning av en elev. Betygen är mer entydiga än vad samtal kan vara. Självfallet skall betygssättningen alltid kombineras med samtal mellan elever, föräldrar och lärare. Samtalen kan säkerligen utvecklas mycket mer. De kan dock inte ersätta betygen. Vid utvärderingen av skolan är betygen ett nödvändigt instrument. Att inte betygen tillmäts betydelse i det utvärderingsarbete som pågår visar hur skolans huvuduppgift att ge kunskaper och färdigheter skjutits åt sidan. Herr talman! Ett nytt betygssystem bör utformas enligt följande principer: 2. Betygen skall ges oftare och med början vid utgången av lågstadiet. 3. Antalet betygssteg bör vara fler än fem. 4. Möjlighet skall finnas att få ett betyg omprövat efter komplettering. Ett sådant betyg skall räknas till sitt fulla värde vid ansökan till högre studier. Därtill anser vi att man bör kunna få repetera en årskurs om man behöver. Vi anser också att krav på förkunskaper skall uppställas till de olika gymnasielinjerna. Det är inte rätt mot eleverna att inte tydligt tala om att det krävs vissa förkunskaper för att klara en viss linje.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 Vi reservanter har gång på gång tagit upp nödvändigheten av att få ett elevrelaterat statsbidragssystem för grundskolan. Elever och föräldrar måste kunna få välja skola. Statsbidraget måste kunna följa eleven till valfri skola, fristående eller offentlig. Självfallet måste statsbidraget utformas så att kommuner i glesbygd kan behålla sina små skolor. Om vi hade haft ett elevrelaterat statsbidragssystem och rätt att välja skola, hade situationen för de fristående skolorna varit mycket annorlunda. Många av dem kämpar i dag med stora ekonomiska svårigheter. Om regeringen menar allvar när man numera börjat tala om profilering och valfrihet, så måste man öppna för frihet att välja skola. Statsbidragen måste avregleras och kunna följa eleven. Vi är dock många som tror att regeringens ord endast är till för att blidka opinionen. Verklig valfrihet syftar man inte till. Att sänka skolstarten till det år barnen fyller sex år skulle ge barn ett bättre stöd för utveckling av språk och begrepp och för fortsatt skolgång än i dag. Det är viktigt att ta till vara den period då barn är särskilt receptiva och motiverade. En tidigare skolstart skulle ge fler barn bättre kunskaper och färdigheter. Det blir då nödvändigt att förändra lågstadiets organisation, innehåll och metodik och att anpassa verksamheten till att barnen är yngre. Valfrihet och flexibilitet är också nödvändigt. Föräldrarna måste kunna skjuta upp skolstarten om detta anses bättre för barnet. Det måste ges valfrihet att välja skola och förskola. Många skolproblem grundläggs mycket tidigt. En orsak är att många elever aldrig hinner öva färdigt och befästa sina kunskaper innan det blir dags för nästa moment. Detta kan ge dem stora svårigheter när de skall gå vidare. Barn mognar olika fort. Med en sänkt skolstartsålder, individuell studietakt och ett lågstadium med åldersblandade grupper kan man anpassa undervisningen till varje barn bättre än i dag. Och även om det normala blir ett lågstadium omfattande tre år, kan vissa barn behöva längre eller kortare tid på lågstadiet. Just nu är tidpunkten för en sänkning av skolstartsåldern gynnsam, eftersom åldersklasserna är förhållandevis små de närmaste åren. Vi föreslår också — även om detta inte behandlas av utbildningsutskottet utan av socialutskottet — att förskolan skall bli mer skolförberedande och ha skolan som huvudman. Huvudorsaken till våra förslag är att vi vill ge fler barn bättre kunskaper och färdigheter och ge barn en bättre grund för kommande skolgång och studier. Herr talman! Jag yrkar avslutningsvis bifall till de reservationer som har moderata namn i betänkande UbU3.

Herr talman! Jag har disponerat mitt anförande på ett sådant sätt att jag först kommer att ta upp en avdelning med det som jag tycker är bra och sedan en avdelning med det som jag tycker är dåligt. Detta anförande är mycket välbalanserat, det är nämligen fyra punkter i den första avdelningen och fyra punkter i den andra. Att det är så många positiva punkter beror på att vi i utbildningsutskottet ofta resonerar oss fram till konstruktiva lösningar på problemen och inte är alltför respektfulla mot de propositioner som vi behandlar. Allra först vill jag nämna att jag är mycket glad över att en motion med mitt namn först och med representanter för alla sex riksdagspartier har resulterat i ett tillkännagivande till regeringen. Motionen handlar om elever som är ordblinda och som numera kallas dyslektiker. Elever med stora läsoch skrivsvårigheter råkar ofta mycket illa ut i vårt skolsystem. Trots alla satsningar som görs på specialundervisning och elevvårdsteam osv. hamnar dessa elever ofta mellan olika stolar, de upptäcks långt ifrån alltid, och de får ganska sällan den hjälp som de behöver. Det är bra att utbildningsutskottet nu enhälligt ber regeringen att åtgärda dessa problem, bl.a. dessa elevers behov av specialläromedel. Den andra punkten som jag vill nämna bland det som är bra i dessa båda betänkanden är att utbildningsutskottet knäpper regeringen på näsan när det gäller svenska som andraspråk i gymnasieskolan. Också den frågan handlar om en grupp som ofta råkar ganska illa ut, nämligen de elever som inte har svenska som modersmål. Svenska som andraspråk, eller svenska 2 som ämnet också kallas, har haft en för låg status ute på skolorna. Det har ofta setts litet över axeln, och företrädare för ämnet har länge krävt att ämnets status skall höjas, bl.a. genom att eleverna skall få betyg i ämnet.

Den tredje punkten som jag tycker är bra är att utbildningsutskottet avstyrker regeringens förslag när det gäller betygssättning i allmän och särskild kurs. Detta gäller naturligtvis inte någon stor betygsfråga, men den är relativt viktig, och den är intressant. Den frågan speglar inställningen till valfrihet i högstadiet och möjlighet till individualisering. Bengt Göransson föreslog i en proposition som lades fram för mycket länge sedan, för snart ett och ett halvt år sedan, att allmän och särskild kurs skulle slås ihop vid betygssättningen. I praktiken skulle det innebära att de elever som valde allmän kurs aldrig skulle kunna få högre betyg än 3. De flesta bedömare anser att detta i praktiken skulle leda till att mycket få elever skulle välja allmän kurs. Utbildningsutskottet har avstyrkt detta förslag, vilket jag tycker är mycket bra. Min fjärde och sista punkt i den positiva avdelningen handlar också om betygsfrågor. Jag tycker att det är mycket bra att det kommer att ske en beredning av betygsfrågan. Mina ståndpunkter i betygsfrågorna ligger ganska nära Ann-Cathrine Haglunds. Men till skillnad från henne inser jag att om vi skall få till stånd förändringar i betygssystemet måste vi söka breda politiska lösningar. Det är olämpligt att fatta beslut i betygsfrågor som kan ändras strax därefter, och därför är det mycket värdefullt att vi har ett betygssystem som är så brett politiskt förankrat som möjligt. Jag kan anknyta till en annan aktuell politisk fråga, nämligen skattefrågan. Ann-Cathrine Haglund kan ju anklaga mig för tvegifte. Men jag vill då svara med en replik från skattedebatten, nämligen att det möjligen kan vara bättre med ett tvegifte än att hamna på glasberget och inte åstadkomma något. Enligt den nya princip som gäller i skolpolitiken skall allt emellertid krånglas till så mycket som möjligt, och i stället för att man tillsätter en vanlig utredning, som vi i folkpartiet länge har krävt, skall den här frågan utredas i två omgångar, först av en grupp experter och därefter av en grupp med parlamentariskt inslag. Men man kan inte alltid nå ända fram, men min förhoppning är att slutresultatet skall bli ett betygssystem som är bättre än det nuvarande. Därefter, herr talman, måste jag tyvärr bli något mer negativ. Jag beklagar för det första att utbildningsutskottets majoritet återigen avstyrker motioner med innebörden att riksdagen från regeringen bör beställa ett statsbidragssystem som är elevbaserat. Tanken med ett sådant system är, som Ann-Cathrine Haglund utvecklade, att öka valfriheten i skolan, dvs. att föräldrar och elever skall få större möjligheter att välja skola. Ett elevbaserat system är ett första steg på vägen mot ett sådant system. Och det är synd att det inte finns en majoritet för att börja anträda den vägen. För det andra är det synd att utbildningsutskottet så envist håller fast vid åsikten att skolstart skall ske vid 7 års ålder. Mycket av det elände som vi just nu upplever på skolområdet tog sin början i och med en promemoria som skrevs på finansdepartementet förra hösten till den socialdemokratiska 90-talsgruppen. Det var nämligen i detta dokument som det föreslogs att socialdemokraterna borde gå in för en kommunalisering av skolan. Jag beklagar att man tog fasta på denna punkt. Dessutom beklagar jag att man inte tog fasta på en annan punkt i denna promemoria, nämligen att det var hög tid för socialdemokratin att byta fot när det gäller skolstartsfrågan. I pror. emorian förespråkades en skolstart vid sex års ålder, men det har tyvärr inte imponerat på socialdemokraterna i utbildningsutskottet. För det tredje tycker jag att det är egendomligt att det skall vara en betygssättning inom komvux och inom statlig vuxenutbildning och en annan inom skolsystemet i övrigt. Vi vill alltså ha ett nytt system i skolan i övrigt, men i avvaktan på det skulle det vara naturligt med en femgradig skala även inom t.ex. komvux. Slutligen, herr talman, vill jag ta upp en fråga som jag och en partikamrat har aktualiserat i en motion som till min stora förvåning tyvärr inte har tillstyrkts, även om flera partier stödde den var det inte tillräckligt många. Denna motion handlar om en institution i Göteborg som heter Bräcke Östergård. Den vänder sig till flerhandikappade och har gjort fantastiskt fina insatser för att hjälpa elever med handikapp av olika slag. Alla är överens om att denna institution är mycket bra. Den har Göteborgs stift som huvudman, den utnyttjas av kommuner och länsskolnämnder i Västsverige, och den har byggt upp kunskaper som behövs i hela riket. Däremot har denna institution ekonomiska problem. Den har nu startat en försöksverksamhet och hoppas få anslag till den från allmänna arvsfonden, men det är inte säkert. Vi har i motionen och i en reservation, som stöds av flera partier, föreslagit att staten inte borde ta över denna institution — absolut inte — men däremot borde markera sin positiva inställning genom att vara beredd att gå in med ekonomiskt stöd till den. Detta har inte socialdemokraterna och centern, till min förvåning, velat medverka i. Frågan om Bräcke Östergård måste tyvärr därför föras till mina fyra besvikelser i dessa två betänkanden. Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer till utbildningsutskottets betänkanden 3 och 4 som folkpartiet har stött.

Herr talman! Den här debatten handlar om ett antal motioner dels från allmänna motionstiden i januari i år, dels från allmänna motionstiden 1988" och dels med anledning av propositionen om skolans styrning. De senare gäller betygsfrågor, och jag återkommer till dem. Jag konstaterar att utskottet har tillstyrkt flera av de krav som vi har fört fram i renodlade centermotioner eller i flerpartimotioner. Vi har endast en reservation, och den gäller vårt förslag om utlåning av kvalitetsvideofilm genom skolbiblioteken. Ingen är väl omedveten om det alltmer utbredda videotittande som förekommer bland barn och ungdomar, och därför är det högst angeläget att barnen erbjuds bra videofilmer som alternativ till de filmer som ofta har dålig kvalitet och ofta har grova våldsinslag, dvs. de filmer som finns i marknaden. Jag förutsätter att de överläggningar om bl.a. upphovsrättsliga frågor som nu pågår kommer att lösa de formella hindren för ett sådant system. Jag skall inte här gå in i debatten om statsbidrag, eftersom vi ganska utförligt har redovisat vår inställning i den frågan i en reservation till det betänkande som skall debatteras här i kammaren på fredag. När det gäller sexpartimotionen om dyslexi, dvs. grava läsoch skrivsvårigheter, som Lars Leijonborg tog upp, delar jag hans glädje över att den har resulterat i ett tillkännagivande till regeringen om olika åtgärder för att förbättra lärarkompetensen och produktionen av talböcker m.m. Det är positivt, och det är av största värde för denna eftersatta grupp. Vi förutsätter att regeringen nu har handlar snabbt och återkommer med förslag i frågan. I en fempartimotion tas frågan om ett samordnat skolprojekt mellan specialskolan Vänerskolan och grundskolan i Vänersborgs kommun upp. Ärendet har stötts och blötts under tio år. Nuvarande lokaler är nedslitna och omoderna. En lösning måste komma snart. Orsaken till den segdragna behandlingen är till största delen att åsikterna om projektet går isär mellan föräldrar och elever å ena sidan och de dövas organisationer centralt å andra sidan. Regeringen har inte kunnat, velat eller vågat ta ställning i denna fråga. Vi som har hört företrädare för projektet berätta om det och som också står bakom motionen tycker att detta förslag låter som en mycket bra lösning, men vi är inte experter på området och kan inte kategoriskt uttala oss för förslaget. Det är mycket bra att utskottet nu har enat sig och uttalar att det är nödvändigt att regeringen ser till att frågan snabbt får ett avgörande. Det är alltså en regeringsfråga. Den är svår, men den måste avgöras. När det gäller betygen är det mycket positivt att vi i centern äntligen har fått gehör för det krav som vi har drivit under flera år, nämligen om en betygsutredning. En expertgrupp för betygsfrågor skall tillsättas. Kritiken mot betygssystemet är starkt från alla håll; oavsett vad man tycker, om man vill har mer eller mindre betyg, är kritiken stark. När Sveriges ungdomsorganisationer för ett par år sedan besökte riksdagen och även utbildningsutskottet var de fullständigt eniga om att det system som finns i dag inte är bra, men när de sedan fick frågan vad man skall ha i stället var svaren lika många som besökarna. Av den orsaken och av en rad andra orsaker har vi krävt en utredning, för att man skall kunna komma till rätta med de problem som bevisligen finns i det nuvarande systemet.

Därefter blir det dags för en parlamentarisk behandling av frågan, och då först kommer det att visa sig om det verkligen finns en vilja bland de olika partierna att åstadkomma ett system, som gör att man kommer till rätta med problemen och som ger en förbättring. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till vår reservation 6 till betänkande 3 och i övrigt bifall till utskottets hemställan i de båda betänkandena.

Herr talman! Skolan plågas i dag av dubbla roller. Dels skall skolan ge en god och likvärdig utbildning efter läroplanens mål. Dels skall skolan ”sålla agnarna från vetet” åt det samhälle som på många sätt fortfarande är både orättvist och segregerat. Dessa båda roller är svåra, för att inte säga omöjliga, att förena. Lärare som ambitiöst vill arbeta efter läroplanens mål och intentioner kommer snabbt i konflikt med de mål för skolarbetet som betygssystemet i sig självt alstrar. Betygen får på det sättet konsekvenser för hela undervisningen. Trots att många elever och många lärare har ambitionen att lära för livet, bedriva undervisning som präglas av kreativitet, samarbete, kritiskt tänkande och en törst efter ytterligare kunskaper, snärjs de snart in i mätandet av kunskaper — det är ju bara de mätbara kunskaperna som återspeglas i betygen. Det leder till en statisk syn på kunskap men gör även att prov och kunskapskontroll blir dominerande inslag i skolarbetet. Många elever upplever det som viktigare att visa vad man kan än att fråga om det man inte kan. Jag menar att varje utvärdering av skolans verksamhet och elevernas kunskaper måste resultera i åtgärder för att rätta till det som inte är tillfredsställande. Betygen är ett mycket dåligt instrument för utvärdering. I dagens betygsskola resulterar konstaterade brister vanligen i ett manifesterande av dessa brister, d.v.s. i ett lågt betyg. Om det är något du inte kan så får du ett papper på att du inte kan detta. Vad är det för en utvärdering? Eleverna får lära sig att bristande kunskaper inte är något att göra någonting åt. Oavsett vilket betygssystem man väljer så leder det till en olycklig betoning av mätbara kunskaper. Så länge betygen är individuella kommer det att försvåra samarbetet mellan eleverna, och så länge de används som urvalsinstrument kommer de att leda till konkurrens mellan eleverna. Det är inte någon hemlighet att Ann-Cathrine Haglund och jag har olika uppfattningar i betygsfrågan, men jag kan inte avhålla mig från att göra ett par kommentarer. Ann-Cathrine Haglund säger: Det är inte så lätt att uttrycka sin bedömning vid samtal. Betygen är mer enhetliga. Det måste vara en märklig värld moderaterna lever i, när en sifferskala, oavsett om den har 5, 10 eller ännu fler steg, skulle vara mer uttrycksfull än samtal mellan människor. Ann-Cathrine Haglund säger också: Eleverna behöver vissa förkunskaper till de olika gymnasielinjerna. Javisst — vi är alla överens om att det behövs förkunskaper inför gymnasiet, men frågan är om de förkunskaper som behövs verkligen mäts och bedöms bäst i en betygsskala. Vi i vpk förespråkar en betygsfri grundskola och en betygsfri gymnasieskola. Vi menar att skolan bör befrias från sin roll som sorteringsmaskin. Det urval som måste ske senare i livet får ske på annat sätt. Framtida arbetsgivare, liksom universitet och högskolor får ordna det urval som behöver göras utan hjälp från skolan. Vi menar att det urval som behöver ske skall ske vid ingången till den högre utbildningen. I dag sker urvalet vid utgången från den lägre utbildningen. Det leder till en orimlig situation där hela elevkullar skall lämna skolan färdigsorterade bara för att vissa av dem enkelt skall kunna rangordnas vid ingången till en viss högre utbildning. Jag tror också att andra urvalskriterier, som är specifika för en viss utbildning, skulle leda till att fler elever hamnar inom den högre utbildning som passar dem bäst. I utbildningsutskottets betänkande 4 behandlas betygsfrågor. Vi i vpk har avstått från att nu reservera oss, eftersom betygen skall bli föremål för ytterligare en utredning. Vi får återkomma till denna fråga när utredningen har avslutat sitt arbete. Jag vill härmed yrka bifall till utskottets hemställan i detta betänkande. Herr talman! Uppskattningsvis en halv miljon människor i vårt land har svåra läsoch skrivsvårigheter. För elever med dyslexi innebär skolgången ofta knäckt självförtroende, passivitet, rädsla, mindervärdeskänslor och naturligtvis bristande kunskaper inom många läroämnen. Det är naturligtvis skolans skyldighet att hjälpa även dessa elever, och det är närmast en katastrof att så många av dem tvingas att slåss mot dåligt självförtroende och rädslan för att vara ”dumma”. Skolan måsta organiseras så att den kan ge alla elever en god utbildning, och när inte skolan klarar det så är det skolan som måste ändras. Därför är också jag, liksom tidigare talare, glad att vi i utskottet har enats om en hemställan till regeringen. Läromedel för dyslektiker och en förbättrad lärarutbildning är viktiga åtgärder för att stödja elever med läsoch skrivsvårigheter. Men jag tror tyvärr också, att så länge vi tillåter att skolan skall sortera och rangordna elever, och därmed slå ut vissa elever, kommer också de elever som har läsoch skrivsvårigheter att ha åtskilligt ytterligare att önska av sin skolgång. Till sist vill jag yrka bifall till reservation 6 till utbildningsutskottets betänkande nr 3. Det gäller utlåning av bra videogram i skolbiblioteken. Jag tror att vi alla är överens om hur viktigt det är att barn och ungdomar får bra tillgång till bra litteratur och vilken viktig roll skolbiblioteken spelar för att eleverna skall komma i kontakt med litteratur och lära sig att läsa böcker. Just nu pågår en intensiv debatt, framför allt bland kvinnor, om videovåld och videovåldets konsekvenser. Jag var själv på Österåkeranstalten i helgen och fick höra morddömda tala om sin syn på videovåld och hur det påverkat dem negativt. Nu är jag inte så naiv att jag tror att vi genast minskar antalet våldsbrott genom att låna ut videogram i skolbiblioteken. Men jag tror att det är viktigt att vi på alla sätt försöker att medverka till att barn lär sig att se på film och video på ett sådant sätt att de kan uppskatta kvalitetsfilm. I dag är det ofta dubbelt så dyrt om man vill hyra en s.k. seriös videofilm jämfört med en s.k. våldsvideo. Med detta vill jag alltså yrka bifall till reservation 6 och i övrigt till utskottets hemställan i betänkande 3.
Herr talman! Jag har förut utvecklat min syn på betygen och på elevens rätt att få betyg, att få en bedömning. Visst skall vi ha samtal i skolan, men det är inte så lätt. Ylva Johansson borde förstå vad jag menar. Ylva Johansson har också varit i den situationen att man talar med föräldrar. Det är inte så lätt att uttrycka sig i ord, så att det blir klart och entydigt. Man hör många gånger föräldrar säga att läraren hela tiden sade att det var bra. Men nu när min dotter eller son får betyg ser vi att det inte var så bra. Tänk om vi hade förstått varandra. Tänk om vi hade fått en entydig bedömning, en så entydig bedömning som betyg utgör, så mycket lättare det hade varit för oss att förstå varandra. I mitt län, Örebro län, gjorde man ett mycket ambitiöst försök att klara en betygsfri intagning till gymnasieskolan. Detta försök kapsejsade. Det gick inte. Man kunde inte få till stånd en vettig bedömning av eleverna, så att man kunde ta in dem på de rätta linjerna. Nej, betygen behövs. Betygen behöver bli bättre. Vi måste sätta betyg på ett bättre sätt än vi gör i dag. Men betygen behövs. De är ett naturligt hjälpmedel. Betyg och samtal behövs båda. De kompletterar varandra. Men vi kan aldrig undvara betygen.
Herr talman! Jag får väl konstatera att Ann-Cathrine Haglund och jag har olika syn på rätten att få betyg, ”rätten” att bli stämplad som sämst i klassen. Om läraren vid samtal säger att allting går bra för eleven och det sedan kommer ett lågt betyg, är det då säkert att betyget är en rättvisare bedömning av den här eleven än vad lärarens samtal var? Det kanske gick bra för den här eleven, men betygssystemet och de mätbara kunskaperna i konkurrensen resulterade i ett lågt betyg.
Herr talman! Det kanske hade varit bättre för den eleven att få både betyg och samtal. Många gånger är det litet olika saker man talar om i betygen och vid samtal. De båda alternativen behöver komplettera varandra. Om en elev får ett dåligt betyg kan han eller hon ofta anstränga sig litet mer. Man kan läsa litet mer. Många elever kanske t.o.m. får hjälp med att förbättra sina betyg. Man visar respekt för elevens arbete, för kunskaper och färdigheter genom att ge betyg. Man ger eleven en chans att läsa litet mer och att bättra på sina kunskaper för att få ett bättre betyg.
Herr talman! Jag vet inte om Ann-Cathrine Haglund själv har fått ett lågt betyg någon gång. Men min erfarenhet är i alla fall inte att ett lågt betyg automatiskt gör att man får lust att anstränga sig litet till, att man skulle få en chans att anstränga sig litet till. Vad är det i situationen utan betyg som hindrar elever från att anstränga sig litet till?

Herr talman! Jag kan inte låta bli att slänga mig in i den här betygsdebatten det första jag gör. Ta den här dyslektikern som exempel. Om vi nu säger att vi har ett minimikrav i skolan, att man åtminstone skall ha lärt sig att läsa, hur går det då för dyslektikern? Han eller hon kan inte läsa. Däremot kan man få hjälp genom att ha läroböcker inspelade på band. Därmed kan man följa med i skolundervisningen. Man kan alltså framställa sin kunskap på olika sätt, men kanske inte genom att skriva ner den. För innan den har kommit ner i form av en bokstav så har det blivit fel. Så jag måste säga att jag håller med Ylva Johansson i hennes analys: att få ett betyg kan vara att bli stämplad för resten av livet. Jag vet också att moderaterna har talat om att vi skall kunna få tillgodoräkna oss ett betyg vid ett senare tillfälle, att man skall få ompröva. Men varför sätta betyg? Miljöpartiet de gröna anser att betyg skall vi absolut inte ha i grundskolan. I gymnasiet har vi talat om att man kan ha godkänt och icke godkänt på en kurs. Sedan kan man bygga på med påbyggnadskurser. Men egentligen är det högskolan som skall vara den som bestämmer vilken typ av antagning som skall gälla. Jag hade tänkt göra som Lars Leijonborg. Jag hade tänkt reducera de här frågorna med en tredjedel, två positiva, två negativa. Jag hade tänkt lägga upp det precis likadant. Jag är väldigt glad över att det har blivit en så fin respons på den här flerpartimotionen om dyslexi. Vi har gjort besök på Skrivknuten. Den vill jag göra reklam för, för alla som inte känner till den. De som själva har problem med att lära sig läsa och skriva, som är ordblinda, stöder i sin tur yngre eller de som har gått igenom skolan och inte har klarat sig, inte kan läsa. Den här Skrivknuten betyder oerhört mycket för att stärka självförtroendet för vuxna och barn. Vi ser det här. Det har gått så pass långt att man har inhämtat litet kunskaper från SIL, alltså läromedelscentralen, institutet för läromedel, där man har sagt att om vi skall kunna hjälpa dyslektikerna skulle det kosta ca 8,5 miljoner för inläsning, kopiering och distribution av sådana här kassettband. Nu har regeringen tagit initiativ för att överväga kostnaderna för produktionen av talböcker för elever med grava läsoch skrivsvårigheter. Vi har kämpat med detta i nästan ett år. Det andra positiva är tillvalet Svenska 2. Det är fantastiskt att man kan välja på flera olika möjligheter. Man kan ha det som C-språk och tillvalsoch alternativämne. Man kan också använda det som utökad studiekurs. Vad vi hade velat se var väl att det också hade gett allmän behörighet. Men vi får finna oss i det här som står i utskottets skrivning, nämligen att de som vill söka in på högskolan får genomgå särskild prövning. Det är i alla fall en positiv skrivning. Vi får väl se vad som kan genomföras och vad invandrareleverna tycker om det här. Sedan kommer jag till det som är negativt, och det är att utskottet inte ställer upp bakom Bräcke Östergård, alltså institutionen för gravt rörelsehindrade. Vi vet att det finns flera sådana här institutioner bl.a. Ålidhem i Umeå, Folke Bernadottehemmet i Uppsala och Ekhaga i Linköping. Frågan om Bräcke Östergård har varit uppe till diskussion vid flera tillfällen tidigare. Det är viktigt att stärka situationen för de svaga i samhället. Det här är ett annat exempel. Vi talade tidigare om dyslektikerna, och nu talar vi om dem som är gravt handikappade. Det är viktigt att ha möjlighet att forska och fortbilda sig och naturligtvis att ge stöd till de här eleverna. Jag yrkar b'fall till den reservationen. Det sista gäller naturligtvis följetongen om statsbidragen. Miljöpartiet de gröna anser att statsbidragen på skolområdet skall följa eleven, så att pengarna kommer ner på skolan där de gör reell nytta. Det är på skolan som man skall ha inflytande, och då måste budgetansvaret ligga på skolan. Vi kan inte bara skriva en hel massa vackra ord om vi inte också låter pengarna följa med. Låter man statsbidragen följa med ner på skolan kan man, som Ann Cathrine Haglund sade, också förverkliga önskemålen om profilskolor. Vi i miljöpartiet ser det som väldigt positivt att man inom det reguljära skolväsendet kan genomföra olika typer av skolor. Det kan vara Waldorfskolor men också kulturskola och musikskola som går längre ner i åldrarna. Vi kör repris på det här: Vi anser att statsbidragen skall följa eleven. Jag yrkar alltså bifall till den reservationen också.